Herr talman! Också jag tror att det är nödvändigt att lägga fram ett sådant förslag som Sture Ericson talar om. Resultatet blir att vi inte kommer att ta emot flottbesök från kärnvapenmakter, eftersom de uppenbarligen inte är villiga att lämna sådana garantier att vi kan lita på att de inte har kärnvapen ombord på fartygen. Jag tror som sagt att det är detta vi kommer fram till, och då har ju debatten varit ett steg i rätt riktning.
Herr talman! Såvitt vi vet finns det fem kärnvapenmakter. Men det finns ju ett antal andra länder som också har flottor och som vi kan utbyta flottbesök med, nämligen de som klart kan deklarera att de inte har kärnvapen ombord. De är då välkomna hit.

Herr talman! Utrikesutskottets betänkande nr 5 avser ett förslag från riksdagens revisorer daterat den 6 juni 1985 angående lönesystemen för SIDA:s utlandsstationerade personal. Efter ett och ett halvt år redovisar utskottet att avtalsförhandlingar berörda parter emellan fortfarande pågår och att man diskuterar vissa principer för innehållet i ett eventuellt avtal. Samtidigt förordar utskottet att revisorernas framställning inte skall föranleda någon ytterligare riksdagens åtgärd. Även om kostnadsersättningarna och jämlikheten i ersättningsgraden i och för sig är en avtalsfråga, kan detta inte hindra att, såsom revisorerna har förordat, en utredning görs om den sakliga grund på vilken förhandlingarna bör ske, detta särskilt som man från SIDA kritiserat de i vissa fall omotiverat höga ersättningarna. Genom att inte ställa sig positiv till en sådan utredning visar riksdagen ett ointresse för statens utgifter på det här området som jag anser anmärkningsvärt, vilket jag gärna vill ha noterat i riksdagens protokoll. Herr talman! Jag har inget yrkande.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

Tidigare, innan vi hade den här lagen, blev nämligen aktioner av det här slaget som kommuner ville genomföra oftast stoppade av veton, av att ärendena överklagades, osv. Om detta inte hade varit fallet, skulle säkert åtskilliga kommuner och landsting ha vidtagit sådana här aktioner långt tidigare. Överklagandena kom naturligtvis, vilket inte är något att förundra sig över, från det moderata samlingspartiets sida i kommunala församlingar och landstingsförsamlingar. Men i och med att vi fick denna lag är möjligheterna för moderaterna ute i landet att vidta sådana åtgärder undanröjda, vilket är ett stort framsteg. Från vår sida hälsar vi det med tillfredsställelse. Vi vet alla att förtrycket i Sydafrika fortgår och ökar. Dagligen kan vi läsa i tidningarna om nya dödsskjutningar och övergrepp och om en oerhörd skärpning i apartheidregimens behandling av sina medborgare. Varje steg i riktning mot att förhindra detta och att verkligen försöka påverka opinionen både här hemma och utomlands är naturligtvis oerhört välkommet.

Herr talman! Inte heller jag hade anmält mig för ett längre inlägg. Vi hade nämligen inte uppfattat utskottets överläggningar på det sättet att vi denna gång skulle starta en längre Sydafrikadebatt. Kammaren får tillfälle att återkomma till det i början av nästa år. Den fråga som tas upp i detta ärende behandlades för ett år sedan, och vi har gjort oss besväret att väcka en motion och upprepa vår ståndpunkt från förra året. Vi har alltså en principiell inställning att utrikespolitiken skall skötas av regering och riksdag och att detta inte är en angelägenhet för kommunerna. I denna vår principiella inställning har vi fått stöd även av utredningar. Vi anser inte att man. även om det här är en behjärtansvärd sak, bör frångå den principen. Det är därför vi har väckt motionen och därför som jag nu yrkar bifall till vår reservation. Jag vill ta tillfället i akt och be att till kammarens protokoll få antecknat min och mitt partis fördömande av det avskyvärda apartheidsystemet och även uttrycka en förhoppning om att detta rasistiska förtryckarsystem snart ersätts av ett statsskick som ger medborgarna frihet och demokrati i Sydafrika.

Herr talman! Till skillnad från ett antal tidigare talare i den här talarstolen i dag kommer jag inte att anteckna mig på nytt på talarlistan efter att vi har genomfört replikskiftet — det lovar jag. Riksdagen har i dag att fatta beslut om en ny räddningstjänstlag. Bakom förslaget ligger ett flerårigt och grundligt arbete av räddningstjänstkommittén. Kommittén framlade först ett principförslag, som remissbehandlades, och därefter ett slutligt förslag, som i december 1983 överlämnades till regeringen. Förslaget var enhälligt. Samtliga politiska företrädare i kommittén var eniga. Där fanns heller icke i övrigt särmeningar av betydelse. Remissbehandlingen av detta förslag har varit i huvudsak positiv, och regeringen har nu kunnat lämna en proposition som i sina huvuddrag bygger på räddningstjänstkommitténs förslag. På vissa viktiga punkter har emellertid regeringen frångått räddningstjänstkommitténs förslag. Vi moderater har funnit utredningens förslag bättre, och när vi inte lyckats få gehör för dessa synpunkter har vi tvingats att i utskottet reservera oss till förmån för vad vi har uttryckt i en kommittémotion. Det finns fyra reservationer, och bakom dem står alla de tre icke socialistiska partierna i utskottet. Reservation 1 berör det grundläggande räddningstjänstbegreppet. Efter ingående överväganden fann räddningstjänstkommittén att det borde åligga samhällets räddningsorgan att ingripa vid olyckshändelse eller ”fara för” sådana, och inte bara när en sådan händelse bedöms vara omedelbart förestående. Ett tidigt ingripande ger i regel bättre möjligheter att begränsa skadeverkningarna. Det gäller t.ex. vid naturolyckor som översvämningar, jordskred eller andra svåra olyckor. Det kan också gälla olyckor i atomanläggningar. Genom ett tidigt ingrepp kommer också samhällets kostnader för räddningsverksamheten att kunna begränsas. Skyldighet för ingripande skall självfallet inte föreligga i bagatellartade situationer. Propositionen har frångått kommitténs förslag och föreslår att ingripande endast skall ske vid ”överhängande fara”. Vi reservanter menar alltså att ingripande kan komma att ske alltför sent. Jag yrkar bifall till reservation 1. Reservation 2 rör frågan om överlåtelse av räddningskårens uppgifter. Också detta är en trepartireservation i anslutning till en moderat kommittémotion. Räddningstjänstkommittén föreslog att en kommun skulle kunna träffa avtal om att annan kommun eller annat organ skulle sköta räddningstjänsten i kommunen eller medverka i denna. Dock skulle räddningstjänsten i sin helhet endast få överlåtas åt annan kommun. Denna senare begränsning är viktig med hänsyn till de uppgifter i krig som kommunens räddningstjänst har. Propositionens förslag förhindrar avtal med annat organ än kommun. Vi reservanter finner det självklart att fristående räddningsenheter skall kunna Prot. 1986/87:45 knytas till kommunens räddningstjänst. Om detta var också räddningstjänst 9 december 1986 <kommittén enig. Jag yrkar bifall till reservation 2. Ds. oa + Reservation 3 berör frågan om sotningsväsendet. Det har förekommit en mängd motioner i anslutning till denna fråga. I den moderata kommittémotionen har begärts ökade möjligheter för fastighetsägare att efter eget val anlita auktoriserade företag som i fri konkurrens ägnar sig åt sotningsverksamhet. Under lång tid har från olika delar av landet framförts allvarlig kritik mot det rådande sotningsmonopolet. Det hart.ex. rört sig om onödig sotning och felaktiga sotningstaxor — i ett fall, i Halmstad, överklagades taxorna och kammarrätten upphävde det felaktiga beslutet, men i många kommuner har man accepterat de grunder som Kommunförbundet rekommenderat, och där har man alltså för höga taxor. Det har vidare gällt fusk med sotning, och det har gällt bluff-fakturor. Kritiken är alltså allvarlig, men ändå vill majoriteten inte medverka till att sotningsmonopolet avskaffas. Det vill vi reservanter, och jag yrkar bifall till Slutligen så till reservation 5, som berör frågan om ersättning för ingrepp i annans rätt. Räddningstjänstkommittén föreslog att den som lider skada på grund av räddningstjänstingripande skall vara berättigad till ersättning. Detta kan närmast synas vara en självklarhet, men departementschefen hänvisar de skadelidande att söka sin rätt via försäkringsbolag eller lagsökning. Vi menar att det inte skall vara den enskilde som skall ha bekymmer med försäkringsbolag eller domstol, om han genom myndighetsingrepp förorsakats skada. Det bör åligga kommunen att återsöka ersättning endera från den som vållat den olyckshändelse som föranlett ingreppet eller från den till förmån för vilken räddningsinsatsen gjorts. Herr talman! Jag yrkar bifall även till reservation 5.

Herr talman! Det är positivt att vi nu får en samlad räddningstjänstlag för samhället. Som Olle Aulin sade har detta förslag föregåtts av en utredning, räddningstjänstkommittén, som var helt enig. På ett antal punkter har dock propositionen gått ifrån det förslaget, och vi har funnit skäl att vidhålla ståndpunkterna som fanns i räddningstjänstkommitténs förslag. Det finns särskild anledning att ta upp en av de punkterna, nämligen huruvida en kommun får teckna avtal med någon annan part i vad gäller del av det arbete som omfattas av denna lag. Det här är en debatt som vi känner igen från ganska många områden: Kan man tänka sig olika alternativ inom offentlig verksamhet? Kan man lägga ut verksamhet på entreprenad? Det har ibland sagts att socialdemokratin har fått en öppnare inställning därvidlag. Jag kan bara konstatera, att i detta fall har det varit tvärtom. Även socialdemokraterna i räddningstjänstkommittén var med på att kommunerna skall få lägga ut åtminstone delar av verksamheten till annan. Detta har regeringen i propositionen gått emot liksom socialdemokraterna i utskottet. 108 Regeringen och utskottets socialdemokrater har alltså ändrat attityd i förhållande till den öppnare attityd som fanns i kommittén. Det har varit på motsvarande sätt när det gäller sotningen. Det finns motionsförslag om att sotningsmonopolet bör avskaffas. Det har ibland liknats vid ett slags rest från skråsamhället. Vi måste således reservera oss på denna punkt. Vid sidan av frågan om monopolet finns en diskussion om sotningsfristerna. Sotning är något som man ålägger människor även om de flesta nog är överens om att vi inte behöver sota så mycket som vi gör. Men i och med att en verksamhet finns har den en väldig kraft att fortleva. Det bestående har alltid ett övertag. Det borde rimligen vara så att man sade: Vi skall sota därför att det behövs. Här sotar man därför att man har sotat förut! Utskottet är överens på denna punkt, och man bör se över vilka frister som skall gälla. Det är egentligen inte någon som har hävdat att de frister som finns i dag är berättigade — utifrån något slags objektivt behov. Jämför vi med vad som gäller i andra länder finner vi att där finns betydligt längre frister. Men vi har de gällande fristerna därför att man tidigare har sotat med dessa mellanrum. Jag vill ta upp en sak till. Räddningstjänstkommittén föreslog att man skail kunna få använda civilförsvarets enheter också i fredstid. Det går inte med den nuvarande civilförsvarsplikten, eftersom den enbart gäller i krig plus under utbildning. Kommittén föreslog att man skulle få använda civilförsvarsplikten även i fred. Det har tidigare, exempelvis i samband med Tuveraset, sagts att det var en brist att man inte kunde använda civilförsvarets personal — men däremot dess materiel. Nu konstateras att det visst är möjligt. Man kan nämligen med gällande lag ta folk i anspråk undan för undan, dvs. en och en. Således finns det inget som hindrar en kommun, när nu kommunerna får ansvar också för civilförsvaret, att kalla in ett antal människor —i realiteten samma som ingår i civilförsvarsenheten inom kommunen. Men utskottet poängterar att man skall kunna använda hela enheten. En enhet består ju inte bara av personerna i fråga utan dessa personer i det samband de har med sin ledningsorganisation. Vi har från folkpartiet i ett särskilt yttrande poängterat att nyttan med civilförsvaret beror på vad det kan göra. Civilförsvarets enheter är i dag tyvärr dåligt utbildade. Det är naturligtvis inte primärt ett önskemål för att de skall vara en extra resurs i fredstid att de skall vara välutbildade, men för att de skall klara uppgifterna i krig, vid ett överraskande angrepp, måste de vara användbara direkt efter mobilisering. Vi har från vårt håll framfört vårt närmast klassiska förslag om direktrekrytering. Det skulle medföra en föryngring av civilförsvaret och göra att vi skulle kunna utbilda människor direkt. Vi har sagt att det skall gälla kvinnor, vapenfria och även en grupp direktrekryterade värnpliktiga. Vi brukar ange att den gruppen bör vara 2 000 per år. Det finns kanske anledning att säga att en funktion som civilförsvaret borde klara men inte klarar i dag gäller det s.k. A-skyddet, dvs. skydd mot radioaktivitet, och C-skyddet, alltså skydd mot kemiska skador. Hade civilförsvaret haft en fungerande organisation för detta i t.ex. mitt hemlän under det senaste året hade situationen varit mycket bättre än den var i samband med Tjernobylolyckan. Då hade det ute i kommunerna och på länsstyrelsen funnits en övad organisation, som hade haft kunskaper, mätinstrument och utbildad personal. Räddningsverket konstaterar i sin programplan för det första att dessa människor inte finns i fredstid, för det andra att man inte kan klara denna utbildning inom ramen för nuvarande civilförsvarslag. Räddningsverket konstaterar att det inte går att genomföra — och har sedan inget förslag om hur det skulle kunna åstadkommas. Jag kommer, herr talman, ändå inte att föreslå att riksdagen härvidlag skall fatta något speciellt beslut.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

Herr talman! Regeringens proposition innebär att vi nu får en ny lag för statens och kommunernas ansvar när det gäller räddningstjänsten. Det betyder att vi får en total räddningstjänst: fjällräddning, flygräddning, sjöräddning och räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen. En del av det som finns redovisat i propositionen har ganska stark anknytning till det som behandlas i propositionen om Tjernobyl. Det finns anledning att återkomma till det. Vi kan konstatera att det har visat sig finnas stora brister i fredsräddningstjänsten. Ser vi på de katastrofer som har hänt under de senaste åren — översvämningsskador i flera län, andra besvärliga natursituationer och framför allt Tjernobylkatastrofen — finner vi att fredsräddningstjänsten inte har varit särskilt imponerande. Varje kommun får nu också en räddningstjänst och en räddningskår och brandkåren byter namn. Det viktiga är att varje kommun nu får en ordentlig översyn av sin räddningstjänst. En annan verksamhet som berörs av förslaget är sotningen — en svår och känsloladdad fråga. I motion 106 förordar centerpartiet en översyn av sotningsverksamheten. Utskottets skrivning innebär, att räddningsverket skall göra en utvärdering med början redan under 1987. Jag vill bara betona att ärendet brådskar och att det är angeläget att detta ses över. Vidare bör man vara öppen för möjligheten att ha privata lösningar när det gäller sotningsväsendet. Jag tror att det skulle öka konkurrensen. Jag ämnar inte kommentera respektive reservationer, eftersom jag tycker att Olle Aulin har gjort det bra. Men när det gäller det särskilda yttrandet från folkpartiet vill jag säga några ord. Under många år har det från folkpartiet framförts förslag om att ett antal värnpliktiga skulle tas direkt från mönstringen till civilförsvaret. Sakligt sett finns det stora motiv för att önska en föryngring av civilförsvarskåren, men jag tror att det vore mycket olyckligt att bryta ut ett antal värnpliktiga, som på det sättet skulle få en lindrigare tjänst än alla andra. Jag tror att det skulle bli ganska stora problem om man tar ut en grupp ungdomar, som då inte behöver avsätta närmare ett år för värnpliktstjänstgöring. Det torde leda till krav på ökad ersättning från dem som skulle göra den vanliga värnplikten. Jag tror att det skulle bli svårt att fortsättningsvis behålla respekten för den allmänna värnpliktens princip om vi godtar detta förslag. Därför har jag för min del svårt att acceptera det. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 4 och 5.

Herr talman! Att döma av det vi hittills hört i debatten råder det inga delade meningar om värdet av en sammanhållen räddningstjänstlag, som reglerar statens och kommunernas ansvar för samhällets direkta räddningsverksamhet samtidigt som den skapar möjlighet och skyldighet till samverkan mellan olika räddningsorgan och ett bättre samutnyttjande av samhällets olika resurser. Denna enighet kan ju vara någonting positivt att utgå ifrån när den nya lagen nu skall antas. Inledningsvis vill jag tillstyrka hemställan i försvarsutskottets betänkande i dess helhet, och jag yrkar därför avslag på de reservationer som är bifogade betänkandet. Jag avser att kommentera och bemöta argumenten för reservationerna 1, 2, 3 och 5. Christer Skoog kommer senare i debatten att kommentera reservation 4, som tar upp sjöräddningstjänsten. Som vi redan hört avses med räddningstjänst de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall svara för vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Med hänvisning till räddningstjänstkommitténs förslag föreslås i reservation 1 ett vidgat räddningstjänstbegrepp, så att själva räddningstjänstorganisationen skall ha skyldighet att ingripa redan vid fara för olyckshändelse. Jag vet inte vilket underlag kommittén hade för sina förslag, men jag hävdar att det finns en rad allvarliga sakskäl mot att införa ett sådant vidgat räddningstjänstbegrepp. För det första påverkas gränsdragningen mellan olycksförebyggande åtgärder och räddningstjänst, och för det andra påverkas gränsdragningen mellan räddningstjänst och efterföljande åtgärder, som exempelvis sanering och återställning. När det gäller olycksförebyggande åtgärder, så måste det i första hand alltid vara den som bedriver riskfylld verksamhet som också ansvarar för och bekostar förebyggande åtgärder. Om exempelvis yrkesinspektionen ålägger en arbetsgivare att vidta skärpta skyddsåtgärder får det ju inte bli på det sättet att arbetsgivaren kallar på räddningskåren därför att yrkesinspektionen påpekat att det kan föreligga någon fara med verksamheten. En sådan ordning skulle övervältra på samhället kostnader och ansvar som primärt vilar på annan huvudman. Uppgiften om tillsyn och förebyggande av olyckor vilar således på många olika myndigheter. Tillsynen enligt miljöskyddslagen av miljöfarlig verksamhet utövas av statens naturvårdsverk och länsstyrelserna samt, i vissa fall, Arbetarskyddsstyrelsen och dess regionala myndigheter skall se till att arbetsmiljön utformas så att betryggande säkerhet ges mot bl.a. olycksfall. I deras tillsyn ingår också att kontrollera att skyddsåtgärder vitas mot skada genom fall, ras, explosion, elektrisk ström eller liknande. Tillsynen över efterlevnaden av lagen om kemiska produkter utövas av flera myndigheter. På trafikens område har trafiksäkerhetsverket ansvaret för den olycksförebyggande verksamheten, medan ansvaret för att byggnader är säkra åvilar byggnadsnämnderna. Av vad jag sagt framgår således att lagstiftningen i många fall gett myndigheterna möjlighet att förelägga företag och andra att undanröja faror för olyckshändelser. Ansvaret och kostnaderna för sådana åtgärder vilar på den som driver verksamheten eller svarar för det som är upphov till faran. Den principen har gällt sedan länge och bör naturligtvis fortsätta att gälla. Den andra principen är att samhället får bära kostnaderna för själva räddningsinsatsen utan möjlighet att få ersättning av någon annan. Inte heller den principen avses att ändras på. Däremot skulle en utvidgning av räddningstjänstbegreppet till att avse fara för olyckshändelser innebära att de två principerna kom i konflikt med varandra. Det skulle medföra att samhället inte bara får ansvaret att utföra åtgärder som i dag betraktas som förebyggande utan också att samhället får stå för kostnaderna. Jag vill dessutom erinra om att riksdagen — även reservanterna, som i dag uppträder i talarstolen i detta ärende — nyligen fattat ett beslut som principiellt ställer sig bakom det nu föreslagna räddningstjänstbegreppet. Vi har beslutat att inom ramen för skatteutjämningsbidragen avsätta 25 milj.kr. om året till förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor. I den i detta ärende aktuella propositionen pekar föredragande statsrådet på att räddningstjänsten kan ha skyldighet att ingripa vid omedelbart förestående jordskred eller olycka. Han betonar dock att rent förebyggande åtgärder faller utanför räddningstjänstbegreppet. I den mån ansvaret för förebyggande åtgärder mot jordskred inte faller inom ramen för samhällets räddningstjänst eller omfattas av enskildas försäkringsskydd, ligger det i stället inom den kommunala kompetensen att ombesörja sådana åtgärder. Om vi här och nu fattar beslut om en utvidgning av räddningstjänstbegreppet får också beslutet om förebyggande åtgärder mot jordskred en annan verkan än vad som var avsett. Om kommuner blir skyldiga att ingripa enligt räddningstjänstlagen redan vid fara för ett jordskred, befrias fastighetsägarna och försäkringsbolagen från sitt kostnadsansvar. Reservanternas hänvisning till räddningstjänstkommitténs förslag är för övrigt inte korrekt. I samband med frågan om utvidgning av räddningstjänstbegreppet föreslog kommittén också ersättningsskyldighet i fråga om räddningstjänstkostnader orsakade av olyckshändelser inom särskilt riskfyllda verksamheter. Jag kan bara konstatera att reservanterna förbigår med tystnad den delen av kommitténs förslag. Till slut vill jag erinra om att ett utvidgat räddningstjänstbegrepp automatiskt tvingar räddningsorganen att fortsätta att vidta räddningsåtgärder tills det inte längre föreligger fara för nya olyckshändelser. På så sätt skulle samhället få utföra och bekosta många av de sanerings-, återställningsoch andra liknande åtgärder som företagen och andra enskilda i dag har ansvaret för. Herr talman! Mot den här bakgrunden vill jag föreslå avslag på reservation 1. Reservation 2 tar upp frågan om att överlåta räddningstjänstens uppgifter på annat organ än den kommunala räddningskåren, dvs. en privatisering av brandförsvarsoch räddningstjänstuppgifter. Det är möjligt att en del samhällsuppgifter kan drivas i privat regi i större utsträckning än i dag. Men exemplet med räddningsverksamheten är sällsynt illa valt. I fall man mot billigaste anbud skulle handla upp räddningskårens materiella, personella och organisatoriska resurser och dessutom med jämna mellanrum byta entreprenörer, så skulle man med säkerhet inte uppnå den effektivitet och säkra beredskap mot olyckor som vi har rätt att kräva. Jag kan mycket väl tänka mig att vissa speciella uppgifter, som exempelvis sanering, kan överlåtas på entreprenör. Men det är viktigt att samhället har det direkta ansvaret för räddningstjänsten. Dessutom skall naturligtvis inte så långtgående befogenheter som lagen nu ger räddningsledaren kunna överlåtas till en enskild entreprenör. Reservanterna bör betänka att det är medborgarnas säkerhet som det gäller. Reservationen bör avslås. Reservation nr 3, som vi nu kommer in på, berör sotningsverksamheten. Det är den del av propositionen som föranlett de flesta motionerna. I den mån sotningsbestämmelser inte fungerar väl ute i landet, skall självklart förändringar kunna vidtas. De s.k. sotningsfristerna bör kunna bli mer behovsanpassade än vad de är för närvarande. En försöksverksamhet i Kommunförbundets regi i den riktningen pågår redan nu. I propositionen anges att räddningsverket skall göra en utvärdering av sotningsverksamheten, och dessutom påskyndar försvarsutskottet denna översyn genom att förutsätta att den igångsätts under 1987 utan att invänta erfarenheterna av den nya lagen. Detta föreslås också ges regeringen till känna. I den delen bör motionsyrkandena vara tillgodosedda. Det är emellertid viktigt att sotningen — liksom hittills — betraktas som en brandförebyggande åtgärd. Det är således av säkerhetsskäl som kommunerna fått en monopolställning vad gäller ansvaret för sotningen. Verkställigheten kan utövas antingen i egen regi eller med anlitande av entreprenör. Av landets 380 sotningsdistrikt är det endast 24 som drivs i kommunal regi. Alla andra drivs i entreprenadform. Verksamheter som rör människors och samhällens säkerhet får inte släppas fria hur som helst. I en av motionerna sägs att ansvaret för den brandförebyggande sotningen och tidsfristerna skulle överföras på fastighetsägarna. En sådan ordning skulle vara att återgå till de förhållanden som rådde före 1874. Det bör framhållas att sotningsverksamheten numera inte regleras genom riksdagsbeslut och statliga bestämmelser vad gäller entreprenadavtalen. Detta är en fråga mellan kommunen och skorstensfejarmästaren. De grundläggande reglerna för sotningen däremot skall naturligtvis finnas med i räddningstjänstlagen. Med hänvisning till samhällsintresset, människors säkerhet och det faktum att kommunerna redan nu har ett entreprenadsystem, bör reservationen om en utredning med sikte på att den enskilde fastighetsägaren skall ansvara för sotningen avslås. Reservation nr 5 tar upp frågan om ersättning vid ingrepp i annans rätt. Propositionen föreslår att brandlagens bestämmelser om ersättning för ianspråktagande av egendom för räddningstjänst skall tas med i lagen och göras tillämplig för all räddningstjänst. Ersättningsreglerna gäller för de ingrepp i annans rätt som innebär att egendom tillhandahållits frivilligt eller tagits i anspråk för användning vid räddningsinsatser. En utvidgning av ersättningsreglerna enligt kommitténs och reservanternas förslag är juridiskt och praktiskt komplicerat. Otillåtna ingrepp, som innebär fel eller försummelse i myndighetsutövning, är redan reglerade. Försvarsministern anförde i propositionen att ”enligt allmänna rättsgrundsatser skall kostnaden för tillåtna ingrepp i princip bäras av den till vars förmån ingreppet sker. Ersättningskraven ingår i den skada som denne har drabbats av. Han har i sin tur möjlighet att föra skadeståndstalan mot den som vållat olyckshändelsen. Har ingreppet gjorts för att tillgodose ett allmänt intresse som exempelvis skydd av miljön torde det allmänna vara skyldigt att lämna ersättning.” Lagrådet har vid sin granskning av lagförslaget kommit till samma slutsats och konstaterar att lagen stämmer överens med regeringsformen. Det är naturligtvis ytterligt tveksamt om samhället alltid skall träda in och i olika sammanhang överta ansvar och kostnader som skall bäras av annan — enskild, företag eller försäkringsbolag. Mot den här bakgrunden, herr talman, bör också reservation nr 5 avslås.

Herr talman! Det är här fråga om gränsdragning mellan fara för olycka, överhängande fara för olycka och inträffad olycka. Det räddningstjänstkommittén och reservanterna vill garantera är att ingripandena görs på ett så tidigt stadium att olyckan inte får svåra konsekvenser. Vi drabbades av ett antal översvämningar förra året eller om det var tidigt i år. När skall ingripandet mot det stigande vattnet ske? Skall man vänta tills risken för genombrott i dammar och stora översvämningar med svåra skador är omedelbart förestående, eller skall man ingripa i sådan tid att man verkligen kan komma till rätta med problemet, dvs. redan när det föreligger fara och inte i sista stund när det föreligger överhängande fara? Det är de problemen som vi har att brottas med. Självfallet skall inte räddningstjänstorganisationen träda i yrkesinspektionens ställe. Det är här fråga om stora olyckor. All erfarenhet talar för att om man gör ingripanden i god tid blir kostnaderna mindre. Därför tycker vi att det är ett rimligt sätt att hantera detta på. Det var också fråga om överlåtelse av möjligheterna att köpa tjänster i räddningstjänsten. Man skall inte vara rädd för det. Om man söker brandkåren i Stenungsund — åtminstone var det så när jag var där för några år sedan — är den stora skylt man först möter där brandkåren finns en skylt som det står frisör på. En liten skylt hittar man så småningom där det står brandchefen. För vem är det i Stenungsund som svarar för brandförsvaret? Jo, det är industribrandkåren som ställer upp och helt igenom svarar för räddningstjänsten i Stenungsund. Man har nämligen mycket goda resurser för detta. Det är alltså inget negativt att utnyttja privata resurser. Det är inte fråga om att de skall ta över helt och hållet, det sade jag i mitt inledningsanförande. Sotningsmonopolet menar vi att man självfallet måste försöka bryta upp, så att man får en konkurrens och slipper sådana negativa verkningar som vi har sett tidigare. När man har gjort ett ingrepp i annans rätt till förmån för någon annan menar jag att det är självklart att det är kommunen som skall ställa upp. Det är inte för den enskilde det skall vara komplicerat.

Herr talman! Ingemar Konradssons ord föll ungefär så här: Det vore sällsynt illa lämpat att tänka sig att man kunde upphandla tjänster på räddningstjänstområdet — sällsynt illa lämpat. Jag kan notera att kommittén arbetade under lång tid. De socialdemokrater som satt i den kommittén har rimligen studerat detta område mycket ingående. Rimligen hade dessa personer tillsatts, därför att de hade en känsla för området. Därför är det litet märkligt att säga att de inte hade fattat att detta vore sällsynt illa lämpat. Jag kan bara notera att det fanns en öppenhet hos socialdemokraterna i kommittén att pröva olika alternativ. Detta innebär att kommunen får möjlighet att välja det den vill ha. Det är klart att kommunen då ställer krav på det den vill ha av insatsberedskap och kvalitet. Man kan t.ex. handla upp den aktuella tjänsten från ett företag på orten, som redan för sin egen verksamhets skull behöver en mycket hög beredskap. I stället för att två skall upprätthålla samma resurser kan den ene köpa av den som redan har beredskap. Olle Aulin tog i och för sig ett sådant exempel. Det är klart att den som skall anlitas av en kommun måste kunna erbjuda en viss kvalitet på sina tjänster. Sedan kan noteras att det inte har sagts här att man skulle arrendera ut hela verksamheten. Skälet till det är att detta är stommen i civilförsvarsorganisationen. Ledningskapaciteten måste finnas hos kommunen. Det är endast fråga om ett antal tjänster, som självklart skall styras av ledningen. Vad gäller sotningen säger Ingemar Konradsson att förslaget om det genomförs kan äventyra människors säkerhet. Vad propositionen säger är att man skall undersöka möjligheterna för en ordning som ger fastighetsägaren rätt att efter eget val anlita auktoriserade skorstensfejarmästare som i fri konkurrens ägnar sig åt sotningsverksamhet. Det är väl inte troligt att en auktoriserad skorstensfejarmästare skulle vara ett hot mot människors säkerhet? Många människor tror för övrigt att den sotning som nu förekommer bedrivs av traditionella skäl och inte därför att den har någon betydelse. Men vi skall naturligtvis utgå från att det blir en förändring och att sotningen i framtiden skall bedrivas av brandsäkerhetsskäl. Om någon fastighetsägare därutöver vill sota må det stå honom fritt att göra det. Kvaliteten skall anges i auktorisationen, men det skall vara fritt fram för fastighetsägarna att välja den skorstensfejarmästare som de finner lämpligast.

Herr talman! Olle Aulin tog upp frågan om när ingripande skall ske, om det skall vara vid fara, överhängande fara eller när olyckan redan har inträffat. I mitt inledningsanförande nämnde jag att ansvaret för förebyggande åtgärder vilar på många andra organ än själva räddningstjänstorganet. Det är således fullt möjligt för myndigheter och för företag som kanske bedriver riskfylld verksamhet att utnyttja de tjänster som räddningstjänsten kan ge. Men dess primära skyldighet är att ingripa vid överhängande fara eller när en olycka har skett. När jag lyssnade på Olle Aulin och Hans Lindblad fick jag det intrycket att de vill införa en räddningstjänstlag som får till konsekvens att fastighetsägarna efter egen bedömning och när de själva anser sig har råd därtill eller annars finner det lämpligt beställer sotning av sina fastigheter. Därefter vill reservanterna införa ett räddningstjänstbegrepp som lägger ansvaret på samhället att kostnadsfritt rycka in när en eventuell fara för s.k. soteld kan föreligga. När sedan en soteld har uppstått skall det vara en privat entreprenör som på samhällets ansvar utför räddningsuppgiften. Om sotelden sedan sprider sig till grannfastigheten eller hotar att sprida sig dit skall samhället stå för alla kostnader — för insatser, materialanvändning, intrång och skador — även om det kan anses vara ett naturligt ansvar för den enskilde, företaget eller försäkringsbolaget. Jag vill gärna fråga reservanterna om det är deras mening att införa en lagstiftning som fritar enskilda, företag och försäkringsbolag från ansvar för förebyggande åtgärder vid riskfylld verksamhet eller ansvar för att vid fara se till att faran inte övergår till olycka eller skador på människor, egendom och miljö.
Herr talman! Det exempel som Ingemar Konradsson konstruerar är barockt. Om han läser de reservationer som finns vid betänkandet får han svar på den framställda frågan.

Herr talman! Den nya räddningstjänstlag som vi nu står i begrepp att fatta beslut om rör många områden där statens och kommunernas ansvar blir reglerade på ett bättre sätt än tidigare. Bl.a. skall en större samverkan mellan myndigheter kunna ske och man skall också kunna ta till vara de resurser som finns för ett bättre utnyttjande. Detta gäller då naturligtvis på alla områden som berörs av lagförslaget, men som jag ser det borde man när det gäller sjöräddningstjänsten ha varit tydligare i skrivningarna i lagförslaget. Jag skall därför något kommentera reservation 4 av Gunnar Björk och mig som gäller just sjöräddningen. Alla faktorer som kan påverka säkerheten till sjöss måste tillmätas stor betydelse, och det är helt nödvändigt att på central nivå sjöfartsverket har både ett samordningsansvar och ett operativt ansvar. Detta har också klarlagts i propositionen. Vi anser dock att sjöräddningscentralernas mycket betydelsefulla roll bättre borde ha uppmärksammats. Vi menar också att vissa rutiner när det gäller att utföra räddningsuppdrag över det öppna havet bör ses över. Det bör klart framgå att den kustradiostation som är sjöräddningscentral och ligger närmast rent geografiskt också bör få ansvaret att leda den totala räddningsaktionen. Utgångspunkterna bör därvid vara att huvudcentralerna är beredda att delegera ansvaret till undercentralerna. Detta kan ha betydelse inte minst med tanke på sambandsmaterielens räckvidd. Vi kan ta Stockholm Radio, som är huvudcentral i östra området, som exempel. Tyvärr händer det mer eller mindre allvarliga olyckor i närheten av den gotländska kusten eller längre ut i Östersjön. Där ligger då Tingstäde Radio på central plats på Gotland — den utgör undercentral till Stockholm Radio. Av utomordentligt stor betydelse i det här arbetet är den lokalkännedom som en sådan kustradiostation besitter. I sådana här sammanhang spelar också tidsåtgången en ofta avgörande roll när det gäller att rädda människoliv, och en klarare delegation till närmaste kustradiostation borde också av den anledningen snarast ske. Vi menar att det är en av de rutiner som bör ses över så snart som möjligt. Inom sjöfartsverket lär det pågå ett arbete med en åtgärdskalender och jag vill då skicka med till det arbetet de exempel jag tagit upp här. Jag förutsätter att haverikommissionens rapport angående det finska fartyget Karelias förlisning i mars detta år utgör ett av underlagen i sjöfartsverkets arbete för bättre åtgärder. Där gjordes nämligen en mängd erfarenheter av hur det inte får fungera när människoliv står på spel. Herr talman! Vi menar att departementschefen i lagförslaget inte givit sjöräddningscentralernas betydelsefulla roll tillräcklig uppmärksamhet. Vi vill också att en översyn kommer till stånd när det gäller vissa rutiner för räddningsuppdrag över det öppna havet, och detta bör ges regeringen till känna. Jag yrkar härmed bifall till reservation 4 och till de övriga reservationer som är fogade vid försvarsutskottets betänkande.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande beröra en liten fråga i betänkandet men en viktig fråga i verkligheten, nämligen sjöräddningstjänsten och dess verksamhet. För närvarande har sjöfartsverket samordningsansvaret för sjöräddningsverksamheten.

Kustbevakningen är kanske, jämte det ideella Sjöräddningssällskapet, den enhet som svarar för de flesta insatserna vid sjöräddningsuppdrag. Sjöräddningssällskapet är som sagt en ideell organisation, och de flesta människor som är aktiva inom organisationen utför arbetet helt ideellt. Det rör sig om en samhällsekonomiskt sett mycket viktig besparing; det skulle kosta samhället stora pengar om någon av de statliga verksamheterna måste svara för de här insatserna. Om det skulle inträffa en olycka och om det skulle gå sjölarm, så kan larmet ske på flera olika sätt när det gäller att väcka uppmärksamhet. En vanlig åtgärd är att begagna det vanliga larmtelefonnumret 90 000, om man är i närheten av en telefon på land. Det finns vidare på de flesta fartyg — åtminstone på de större fartygen, på handelsfartyg och liknande — en s.k. vhf-anläggning, och det finns en nödkanal, kanal 16, som kan användas. Fritidsbåtar o. d. är oftast inte utrustade med så här modern radio, utan har en s.k. pr-radio — en privatradio. Det är väl en liten brist då det gäller hörbarheten på pr-radio. Under sommarhalvåret, när fritidsbåtarna mest är ute, har man väl avlyssning nästan kontinuerligt, men under andra tider kan det finnas vissa luckor i systemet. Om larm går, så vidarebefordras det till en sjöräddningscentral, exempelvis till Stockholm radio. Det finns tre huvudcentraler, nämligen Stockholm — som jag nämnde —, Göteborg och Härnösand. Vidare finns tre s.k. undercentraler: en på Gotland — Tingstäde radio — samt en i Karlskrona och en i Malmö. När sjölarmet gått får räddningsledaren, som då erhåller utökade befogenheter, möjlighet att och ansvar att samordna verksamheten. Han har att tillgå bl.a. flygräddningen och flygräddningsledaren med central placering på Arlanda flygplats. Vid den tragiska olyckan med Karelia hände just att räddningsledaren på Stockholm radio kontaktade flygräddningsledaren på Arlanda, och den senare bedömde vilka insatser som skulle göras. Han grundade givetvis i sin bedömning på de informationer han fick från den helikopter som var ute vid olycksplatsen. Enligt vad jag inhämtat fungerar samverkan och samordning med de militära sjöbevakningscentraler som finns på en del platser i landet. Dessa är bemannade dygnet runt och har att följa det som så att säga rör sig på havet och även att identifiera föremål. Som exempel kan nämnas att sjöräddningsundercentralen i Karlskrona är placerad vägg i vägg med sjöbevakningscentralen, vilket gör att man bara kan öppna dörren och prata med dem som sitter i det andra rummet. Detta samarbete fungerar utmärkt. I reservation 4, som avgivits av företrädare för centerpartiet, sägs det att riksdagen borde göra ett uttalande om att det skall ske en översyn av verksamheten och att sjöbevakningscentralerna skulle spela en aktivare roll i sjöräddningstjänsten. Utskottet anser att det inte finns någon anledning för riksdagen att göra ett sådant här uttalande, eftersom verksamheten fungerar tillfredsställande och faktiskt löper bättre och bättre — detta i takt med de utbildningsinsatser som efter hand sätts in. Utbildningen avser inte så mycket räddningsledaren. Jag vill påstå att våra sjöräddningsledare tillhör de bästa i världen — de är de mest välutbildade och mest meriterade vi har på området. Däremot behövs fortlöpande utbildning av underställd personal, och sådan pågår. Det ges information och det utbyts erfarenheter mellan de olika enheterna. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservation 4.

Herr talman! Minska på sotningen! Det kravet har ställts från olika delar av landet. Många människor har tagit kontakt med mig och säkert också med flera av riksdagens övriga ledamöter. Sotningsbehovet i den enskilda anläggningen måste vara avgörande för hur ofta sotning skall äga rum. I Sverige sotar vi dubbelt så ofta som i Danmark och i Norge och tre gånger så ofta som i Finland. Gällande lag är antagen så sent som 1984. I Sverige minskade antalet sotningstillfällen med 700 000 från 5 000 000 till 4 300 000 under åren 1981-1983. Energiverkets prognos pekar på att minskningen kommer att fortsätta. Naturligt vore då att man inom sotningsväsendet anpassade arbetsstyrkan till den nya situationen. I stället har man, i takt med att antalet sotningsobjekt minskat, lagt på nya uppgifter, t.ex. rengöring av imkanaler. Man sotar också fler gånger — allt till större kostnader för fastighetsägare, bönder m.fl. Nu vill sotarmästarna också ta hand om energikontrollen. Denna har hittills i många fall utförts av fastighetsägarna själva eller av någon som fastighetsägaren anlitat. Anmärkningsvärt är att t.o.m. Svenska kommunförbundet gått på detta och medgett att kostnaden för sotarnas utbildning för energibesparing lagts in isotningstaxan, trots att detta inte har med det obligatoriska brandskyddet att göra. Det är 3,27 20 höjning av taxan som medgetts. Kammarrätten i Göteborg har fått motta klagomål över detta och har gett de klagande rätt. Totalt sett har 23 000 000 kr. lagts på svenska fastighetsägare via sotningsavgiften för denna utbildning i energikontroll. Om sotarna vill skaffa sig ny kompetens och konkurrera med andra energirådgivare om arbetet borde det ligga i deras eget intresse att utbilda sig för det. Vi har ett sotningsmonopol. Från folkpartiets sida är vi mycket kritiska mot detta. Det finns anledning att vara kritisk mot sotningsväsendet som en rest av gammalt skråväsende. Med tanke på den massiva kritik som kommit från Svenska kommunförbundet, riksrevisionsverket, många kommuner och enskilda fastighetsägare är det anmärkningsvärt att utskottsmajoriteten säger sig vara nöjd med det nuvarande monopolet. Det är också märkligt att det är så bråttom med en ny lag att man inte kunnat utreda de frågeställningar kring sotningen som framförts från de mest skilda håll. Det hade funnits anledning att ta ställning till om skorstensfejarmästarna med anställda fejare verkligen skall ha monopol, vare sig sotningen bedrivs i kommunal eller privat regi. Sotningsverksamheten är ett typexempel på en verksamhet som mycket väl kan utövas av många företag i konkurrens med varandra. Det är bra att det i utskottsbetänkandet sägs att sotningsfristerna nu skall ses över och att detta skall ske snabbt. Det är mindre bra att man inte velat utreda sotningsmonopolet. Många socialdemokrater i denna kammare och ute i landet skulle gärna se att en sådan utredning kommer till stånd. Men det är väl för mycket att hoppas att några socialdemokrater här i kammaren skall lägga sina röster för reservation 3 i detta ärende. Det finns anledning att återkomma till riksdagen då det gäller sotningsmonopolet, och jag vill bara med dessa ord yrka bifall till reservation 3.

Herr talman! Mitt inlägg i den här debatten om räddningstjänstlag kommer att begränsa sig till enbart sotningsverksamheten. Jag aktualiserade frågan i en motion tillsammans med Per-Ola Eriksson under allmänna motionstiden, där vi begärde en omarbetning av nuvarande regler i avvaktan på ett eventuellt förslag. Nu har vi förslaget i propositionen om räddningstjänstlag. I samband med propositionen lämnade jag in ytterligare en motion där jag yrkade avslag på lagförslaget. Jag skall förklara litet närmare varför. Jag anser nämligen att lagförslaget inte tillgodoser i första hand våra kommunmedborgares behov. Jag instämmer i att det är kommunerna som även i fortsättningen skall bära huvudansvaret för samhällets sotningskrav utifrån brandförebyggande mål. Det är inte den delen jag kritiserar. Riksrevisionsverket har emellertid utfört en översyn som mynnat ut i en promemoria, och det är bl.a. från den promemorian som jag har hämtat material till min motion. Jag utgår från att riksrevisionsverket har auktorisation. Trots att det är privata företag som bedriver sotningsverksamhet så har de inom sina resp. distrikt monopol på verksamheten. Redan här sker en sammanblandning av offentligt monopol och privat företagsamhet. Taxorna bestäms centralt genom avtal mellan Kommunförbundet och Skorstensfejarmästarförbundet. De ändras som regel inte ute i kommunerna. Detta kan faktiskt betecknas som ett slags anbudskartell, där priset är lika över hela landet oavsett förhållanden i resp. kommun eller distrikt. Den som får tjänsten utförd har ingen möjlighet att påverka prissättningen, oavsett kvaliteten på servicen. Om ett monopolistiskt förhållande skall råda, då skall skorstensfejarmästaren vara anställd av kommunen, vilket tydligen kan förekomma enligt promemorian. Riksrevisionsverket slår dessutom larm om den sammanblandning som sker av myndighetsuppgifter och privat företagsamhet, där det blir väldigt svårt för den enskilde fastighetsägaren att avgöra vad som föreligger i det ena eller andra fallet. Rätten till myndighetsutövning för en privat företagare gör att det kan vara mycket lätt för en skorstensfejarmästare eller hans företag att kliva över tröskeln, och att då varje sotningstillfälle kan innebära myndighetsutövning. Jag skulle vilja hänvisa till riksrevisionsverkets promemoria. Riksrevisionsverket säger att fastighetsägarna inte alltid är medvetna om vilka sotningsarbeten som är föreskrivna i brandordningarna, och risken för en sammanblandning av myndighetsuppgifter och rent kommersiell verksamhet accentueras om sotningsväsendet alltmer börjar att ägna sig åt energisparåtgärder. Vi kommer då in på en annan punkt som den här lagen omfattar, nämligen de nya uppgifter som läggs på sotningsväsendet. Det gäller då t.ex. att verkställa energisparteknisk kontroll, justera värmeanläggningar och att informera fastighetsägare om brandskyddsoch energisparåtgärder. Av lagkommentarerna, men ej direkt av lagen och förordningen, framgår att de tre sistnämnda uppgifterna inte är obligatoriska, dvs. de omfattas inte av sotningsmonopolet. I praktiken kan det då bli svårt för fastighetsägaren att veta vad som är obligatoriskt och vad som inte är det. Är det så att de skall efterfråga dessa energisparande åtgärder frivilligt eller ingår de i monopolet? Sådant måste klarläggas. Vi kan inte ha denna sammanblandning i lagtexten. Avslutningsvis säger riksrevisionsverket att genom att man bakar ihop frivilliga åtgärder med monopolistiska får skorstensfejaren inom området en konkurrensmässig fördel gentemot de företag som i dag erbjuder energibe siktning och energisparprogram. Vi kan bara se på elektrikerna t.ex. De har behörighet, och vi är skyldiga att anlita dem för elinstallationer, bl.a. på grund av den brandrisk som föreligger om vi själva skulle utföra arbetet. De arbetar med energisparåtgärder. De säljer en viss service, och vi kan frivilligt efterfråga den. Varför skall inte detta gå att överföra på sotningsverksamheten? Ingenting av det som står i denna promemoria från riksrevisionsverket, som borde ha auktorisation på området, har över huvud taget behandlats i samband med den nya sotningslagen. Det tycker jag är mycket märkligt. Man har inte kunnat ta hänsyn till i första hand kommunmedborgarna, utan man hari stället valt att kanske tillgodose skorstensfejarmästarnas intressen på en högre nivå. På grund därav finner jag mig tvingad att yrka bifall till min egen motion 107, där jag yrkar avslag på det här förslaget. Förslaget är inte genomarbetat. Man har inte tagit hänsyn till något av det som riksrevisionsverket anfört tidigare.

Herr talman! Sotningsverksamheten tas upp i flera motioner. Jag tänker närmast beröra de yrkanden som syftar till en översyn av reglerna och därmed också de s.k. sotningsfristerna. Sotningsverksamheten omfattas av en rad regler som inte anpassats efter de förändringar som skett i samhället i övrigt när det gäller behovet av sotning. En regeltillämpning med täta sotningsintervaller är inte nödvändig i vårt moderna samhälle. Den undersökning som nämns i utskottsbetänkandet om sambandet mellan bränder och bristande sotning kommer med stor sannolikhet fram till att det sambandet föreligger i betydligt mindre omfattning än vad som i många fall görs gällande. Det är därför välkommet att en sådan undersökning snabbt kommer till stånd. Min erfarenhet av det kommunala brandförsvaret och de kontakter jag har med dem som är verksamma inom det området tyder på att en minskad reglering av sotningen på inget sätt skulle öka brandrisken. Sotningen har i de flesta avseenden större samröre med bränsleekonomi och miljöfrågor än med brand. Att utskottet ställer sig bakom motionskraven på en översyn av sotningsfristerna är mycket positivt. Genom att förändra sotningsfristerna och ge kommunerna ett större handlingsutrymme i fråga om sotningens omfattning skulle boendekostnaderna kunna sänkas. Detta är inte minst viktigt i dagens läge när kostnaderna för boendet tar en allt större andel av inkomsten.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

Nu har man utvidgat lagen till att gälla också utsläpp från utländska kärnkraftsanläggningar. Vi har tyckt att det var en bra utvidgning av lagbegreppet. Den infördes också före Tjernobyl, som då närmast blev en bekräftelse på att en sådan utvidgning av lagen behövdes. Nu kommer kritik från olika håll. Inte minst vi i vpk, som är kärnkraftsmotståndare, har blivit angripna, och det har sagts att vi inte vill vara med och avveckla kärnkraften osv. Som svar på det vill jag här deklarera att vi är verkliga motståndare till kärnkraft, om nu någon skulle ha betvivlat det. Men vi har fått dessa anläggningar. Vi har dessutom fått mängder av kärnkraftsanläggningar omkring oss ute i Europa. Efter Tjernobyl har vi också fått — och det är väl den stora behållningen av arbetet i Energirådet—en liten inblick i vad det betyder när en kärnkraftsanläggning havererar. Om det är något som förskräcker en så är det att få ta del av vad som har hänt i och omkring Tjernobyl. Om någonting sådant händer, behövs hela samhällets insatser för att klara av skadeverkningarna. Därför behöver man också ha pliktlagar. Det har ingenting att göra med att man skulle på det sättet vara för kärnkraft. Tvärtom bör naturligtvis kärnkraften avvecklas så fort som möjligt. Men om massor av människor blivit strålskadade eller löper risk att bli strålskadade och måste fraktas bort väldigt snabbt från ett besmittat område, räcker det inte med polis, brandkår och räddningstjänst, utan då måste man mobilisera hela samhället. Det är klart att man i första hand skall lita till frivillighet, men det är också sant att vi inte kan förlita oss bara på det. Vi måste också kunna ålägga folk att ställa upp med fordon och arbetskraft och hjälpa till. Därför har vi tyckt att denna utvidgning av lagen är riktig. Vårt motstånd mot kärnkraften kommer att fortsätta, men vi anser att beredskapen måste höjas. Det var min första kommentar. Min andra kommentar gäller sotning som många har talat om. Det är förvisso stora brister och missgrepp när det gäller sotningen på olika håll. Vi har fått påstötningar och besked från Karlskrona, Örebro och andra håll i landet, där man kan påvisa stora felaktigheter i fråga om hur sotningen utförs, hur man har gjort bluffakturor m.m. sådant. Verksamheten behöver säkert ses över och förbättras, och det är också aviserat i utskottsbetänkandet. Men vi ser ingen lösning i att genomföra något slags privatisering och på det sättet frånhända kommunerna ansvaret för sotningen. Vår linje har tidigare varit och är fortfarande att vi vill se en kommunalisering av sotningen liksom andra kommunala aktiviteter, där kommunerna skall använda egen personal och sköta de här sakerna, precis som när det gällt renhållning, sophämtning osv. Tyvärr går utvecklingen i samhället åt ett annat håll, och mer och mer läggs ut på entreprenörer. Vi avvaktar översynen som skall göras, men jag är säker på att den kommer att visa att det behövs förändringar och förbättringar på grund av ändringar i fastighetsbeståndet och andra sådana saker. Det är sant, som det har sagts från många håll här, att fastighetsbeståndet har förändrats, liksom energiproduktionen. Då kan man inte köra med det gamla systemet. Slutligen, herr talman, vill jag ansluta mig till och verkligen plädera för det särskilda yttrande som gjorts av folkpartiet när det gäller civilförsvarets personal. Vi behöver komma fram till en direktrekrytering av personal till civilförsvaret. Det är också en fråga som vi har drivit tidigare. Jag tror att det är någonting som kommer och som måste komma, om vi skall få en civil räddningstjänst som fungerar i fredstid. Då behöver vi också ha personal som är utbildad och som är placerad där från början.

Herr talman! Än en gång tvingas vi nu diskutera den kanske nesligaste fråga som över huvud taget förekommer i den här kammaren, nämligen kollektivanslutningen av medlemmar till det socialdemokratiska partiet. Att vi åter tvingas befatta oss med detta ärende beror uteslutande på att socialdemokraterna envist vägrat respektera riksdagens upprepade uttalanden om varje enskild människas rätt att själv avgöra sin politiska hemvist. Riksdagen har fastslagit att kollektivanslutningen inte hör hemma i en rättsstat och att den är oförenlig med demokratin. Trots dessa elementära självklarheter har socialdemokraterna år efter år försvarat kollektivanslutningen som den bästa och mest rättfärdiga anslutningsformen av alla. Så sent som vid motsvarande riksdagsdebatt förra året hävdade socialdemokraternas talesman kollektivanslutningens förträfflighet. Den var därtill uteslutande en angelägenhet för rörelsen. De direkt berörda, dvs. de tvångsanslutna moderaterna, folkpartisterna, centerpartisterna och vpk-arna m.fl. fick veta att de ingenting hade att säga till om i detta sammanhang. De kunde ju reservera sig, hette det, mot vad en liten grupp socialdemokrater beslutat om dem. Men så plötsligt i år upptäckte LO:s ordförande Stig Malm, att inte bara han själv utan också hela rörelsen hade en kvarnsten om halsen, en skammens kvarnsten får man förmoda. Den måste man befria sig från, hävdade han. Det var samme Stig Malm som för bara ett par år sedan vägrade komma till konstitutionsutskottet för s.k. hearing, därför att LO enligt hans mening inte hade att befatta sig med kollektivanslutningen som sådan. Men nu angick den LO i högsta grad, hävdade han inför LO-kongressen, varpå talare efter talare vid denna uttalade sig för att rörelsen visst skulle behålla denna anslutningsform. Bara några veckor efter LO-kongressen vaknade emellertid den socialdemokratiska partistyrelsen till liv i frågan. Vpk:s ordförande Lars Werner hade ju låtit meddela att om inte socialdemokraterna själva avskaffade kollektivanslutningen skulle hans parti följa de borgerliga partierna i deras krav på lagstiftning. Inför detta hot gällde det nu att rädda vad som räddas kunde. Därför deklarerades från högsta ort att tvångsanslutningen skulle avskaffas. Men inte med en gång, ändå. Det är ju så mycket som behöver utredas, förkunnade man. Att man redan utrett frågan i minst tio år spelar ingen roll. Ytterligare minst fyra år behövs, under vilka kollektivanslutningen skall bestå och miljonerna från de tvångsanslutna skall strömma in till partikassan. Så därför skall nästa års partikongress föreläggas förslag om att kollektivanslutningen skall upphöra först 1991. Herr talman! När det gällde att beröva ca fyra miljoner pensionssparare, mest låginkomsttagare, sammantaget 15 miljarder av deras sparade kapital, behövde rörelsen bara några dagar på sig för att finna lösningen på hur detta skulle gå till. Då var det inte nödvändigt med vare sig utredning eller remissförfarande. Men när det gäller något så ytterligt enkelt som att bestämma att medlemskapet i partiet skall ske genom frivillig, individuell anslutning, då krävs det 15 år av utredningsarbete. Rörelsen förnekar sig sannerligen inte, när det gäller att lägga beslag på miljonerna. När således den socialdemokratiske partisekreteraren inför konstitutionsutskottet deklarerar att det finns tusen och åter tusen saker som måste utredas innan kollektivanslutningen kan upphöra, är detta ingenting annat än den obotfärdiges förhinder. De 15 åren av utredningsarbete bär enbart löjets skimmer. Ännu föreligger inget förslag från socialdemokratiskt håll om att kollektivanslutningen skall upphöra. Om det skulle komma, vilken garanti finns då för att partikongressen följer förslaget? Vad är det som talar för att den politiska grupperingen inom rörelsen skall handla tvärt emot vad den fackliga tycker? Det torde inte vara särskilt svårt för partistyrelsen att svälja ett nederlag i just denna fråga på kongressen. Om förslaget likväl skulle gå igenom, vad finns för säkerhet för att inte nästa kongress återinför galenskapen? Alla känner vi ju till det riksbekanta fallet i Värmland, där kollektivanslutningen snabbt återinfördes, då frivilliganslutningen blev ytterst mager. Nej, herr talman, det finns bara ett sätt att verkligen garantera den enskildes rätt att själv välja partitillhörighet, och det är genom lagstiftning mot kollektivanslutning. Den åtgärden löser alla demokratiskt grundade problem i sammanhanget, vilket även vpk, som uttalar sig mot kollektivanslutningen, borde kunna inse. Men tydligen är vpk:s inställning ingenting annat än en munnens bekännelse. Man frestas fråga: Vem är det nu från det socialdemokratiska partikansliet som lyft telefonluren och förestavat för Lars Werner vad vpk skall tycka? Är det återigen Kjell-Olof Feldt som gett order? Herr talman! Det har alltid varit beklämmande att lyssna till det socialdemokratiska vaktslåendet om kollektivanslutningen. Bättre har det ju inte blivit av kvarnstensuppvaknandet, som enbart är en följd av vpk:s hot om lagstiftning tillsammans med de borgerliga partierna. För det finns väl ändå ingen som på fullt allvar tror att denna bekännelse kommit, om socialdemokraterna ensamma haft majoritet? Riksdagen har en utmärkt möjlighet att befria Stig Malm från hans besvärande kvarnsten och Bo Toresson från alla krystade bortförklaringar genom att lagstifta bort kollektivanslutningen. Den åtgärden blir ju inte sämre av att borgerliga partimedlemmar därmed också blir befriade från att vara medlemmar i det socialdemokratiska partiet och samtidigt slipper vara bidragsgivare åt en politik som de betackar sig för. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen, bakom vilken samtliga borgerliga partier står. Än är det faktiskt inte för sent för vpk-arna att visa att deras storvulna tal mot kollektivanslutningen är något annat än rent hyckleri.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

Eftersom bara socialdemokraterna funnit, och fortfarande finner, det förenligt med sin ideologi att utsätta medborgare för så kränkande behandling som att ansluta till sitt parti personer som ej begärt medlemskap, är beskrivningen också ett stycke trist historia över det socialdemokratiska partiet. Praktiskt taget varje år sedan jag kom in i riksdagen 1976 har jag haft tillfälle att rösta för en rekommendation om att socialdemokraterna skulle upphöra med att ta emot kollektivt anslutna medlemmar. Ibland har alternativet varit reservation till förmån för lagstiftning i frågan. Inget har hänt från partiets sida förrän i år. Inför hotet att vänsterpartiet kommunisterna skulle lägga ned sina röster vid votering i lagstiftningsfrågan har det blivit litet av rörelse i rätt riktning. ”SAP rör sig alltså i den riktning som riksdagsuttalandena har gått i”, för att citera Nils Berndtson från vpk i den utfrågning som konstitutionsutskottet haft med socialdemokratiske partisekreteraren Bo Toresson. Den rörelsen tycker Berndtson i ett särskilt yttrande är värd en svansviftning. Annars sade partiledaren Lars Werner i en intervju i den liberala nyhetstidningen NU någon gång i september i år: ”För varje år som går och ingenting görs närmar vi oss en gräns där någon form av lagstiftning blir aktuell. Socialdemokraterna känner vår inställning och vet att vårt tålamod inte är oändligt i denna fråga.” Viktigaste förklaringen till att det något har börjat röra sig är förstås skillnaden i styrkeförhållandena i riksdagen efter valet 1985 jämfört med förra mandatperioden. I samband med förra socialdemokratiska partikongressen för bara två år sedan försvarades kollektivanslutningen med närmast högstämd retorik. Då hette det att kollektivanslutningen var den äldsta av traditioner i samverkan mellan facket och socialdemokraterna. I dag har försvaret förvandlats till ett trist resonemang om stadgar och organisation. För folkpartiet är inte motståndet mot kollektivanslutningen partitaktik. Principerna är inget utanverk utan själva hjärtpunkten hos tanken om den enskildes frihet: frihet att ta ställning, frihet att välja och att ge utlopp för sina idéer och sitt val. Varje medlemsvärvare i ett parti och varje partiaktivist vet att det för många människor är ett drastiskt, ibland högtidligt, steg att bli medlem i ett parti. Det är ett uttryck för en integritet, som facket och socialdemokratin hänsynslöst trampat, och fortfarande trampar, under fötterna genom kollektivanslutningen. Under snart ett sekel har det stått strid kring kollektivanslutningen. Men låt oss inte omfatta hela detta sekel i debatten utan gå fram till år 1934, för över 50 år sedan, då frågan för första gången kom upp i riksdagen. Det skedde genom en liberal motion, som bifölls av riksdagen. Man krävde då ”en allsidig och förutsättningslös utredning angående fackliga eller andra yrkesorganisationers kollektiva anslutning till politiska partier”. Det blev aldrig någon utredning. Tolv år senare beslöt den socialdemokratiska regeringen att avslå riksdagens begäran. Några år senare, 1950, kom frågan åter upp i riksdagen genom en motion.

I stället förlitade man sig på att det skulle ske en frivillig avveckling av kollektivanslutningen. Sedan dess har frågan återkommit gång på gång. Vid upprepade tillfällen har riksdagen vädjat till socialdemokraterna att på frivillig väg befria sina kollektivanslutna medlemmar. Men, nej, partiet har varit omedgörligt. Att försöka argumentera bort kollektivanslutningen har visat sig omöjligt — därför lagförslaget. Socialdemokraternas svar på kravet på lagstiftning är dels att det lagligt sett står i strid med föreningsfriheten, dvs. människors rätt att sluta sig samman i föreningar och organisationer, dels att det allmänt sett är en kränkning av de fackliga organisationernas rätt att besluta i sina egna angelägenheter. Det lagförslag som presenterats av folkpartiet och de två andra borgerliga partierna strider inte mot föreningsfriheten. Det konstaterade lagrådet i slutet av februari förra året. Man putsade dessutom litet på den föreslagna lydelsen. I dag låter det så här: ”En enskild person får antas som medlem i politisk sammanslutning endast om han genom egen ansökan gett till känna att han önskar inträda i sammanslutningen. Antas någon som medlem utan sådan ansökan, saknar det rättsverkan.” Som framgår härav riktar sig inte lagförslaget mot facket utan mot det socialdemokratiska partiet som mottagare av kollektivanslutna medlemmar. Det gör att partiet genom formalistiska argument inte kan undkomma sitt ansvar för kollektivanslutningen. Det kan finnas en konflikt mellan föreningsfrihet och en lag mot att ansluta medlemmar kollektivt till politiskt parti. Finns det en konflikt måste, det hävdar folkpartiet, individens rättigheter i denna konflikt vara överordnade kollektivets. Motivet är enkelt: människan äger värde som individ, som enskild. Individens rätt skall inte bestämmas som klassmedlem eller efter grupptillhörighet. Människan har ett egenvärde just som människa. Det gäller den allmänna rösträtten, där socialdemokrater och liberaler varit överens: varje medborgare oavsett ras, kön eller inkomst garanteras samma inflytande på valdagen. Det gäller också yttrandefriheten: alla ges rätt att ge utlopp för sina åsikter liksom att mötas i ett gemensamt arbete tillsammans med andra. Herr talman! Nu återstår endast rätten att som enskild få välja sin partitillhörighet. I nådens år 1986 debatterar vi detta i Sveriges riksdag! Socialdemokraternas försvar för kollektivanslutningen har principiellt och moraliskt fallit samman. Vilka är då skälen till att man betalar ett högt politiskt pris för att behålla den? Det främsta skälet är förstås att man kommer att förlora medlemmar och därmed inkomster den dag kollektivanslutningen försvinner. I Metallarbetaren den 14 november läste jag — frågan har ju blivit aktuell i fackföreningsrörelsen: ”Socialdemokratiska partikassan fylls årligen på med 25 milj.kr. genom kollektivanslutning av LO-medlemmar. Det rör sig om mycket ungefärliga tal mellan 870 000 och 900 000 människor.” Alltså: Ändamålet att skaffa pengar har fått helga medlen under alla dessa år. Tänk att vi även denna dag tvingas debattera den odemokratiska kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet! Herr talman! Jag yrkar bifall till vår reservation och ber att få citera ur reservationen: ”Det är ett grundläggande krav i ett demokratiskt samhälle att varje människa skall ha rätt att bilda sig en egen uppfattning i politiska frågor. Den enskilde skall utan att behöva uppge det för andra kunna bestämma vilket politiskt parti som skall få hans röst i de allmänna valen. Att tillhöra eller stå utanför ett politiskt parti måste få avgöras av den enskilde genom ett helt fritt personligt ställningstagande.”

Herr talman! I dag är det de mänskliga rättigheternas dag. Det skulle vara en bra markering från riksdagens sida, om riksdagen i dag kunde besluta att slå vakt om den mänskliga rättighet som det är för den enskilde individen att själv få bestämma vilket politiskt parti han eller hon skall tillhöra. Detta är en djupt principiell fråga som rör mycket grundläggande demokratiska rättigheter. Det märkliga är — det har jag kunnat konstatera många gånger när jag deltagit i eller lyssnat på debatter om kollektivanslutningen — att det verkar som om socialdemokraterna inte någon gång hade fattat de principiella argumenten i denna fråga. Man har inte velat gå in i diskussion om huruvida det är acceptabelt att medborgare skall bli infösta i ett politiskt parti utan att de själva bett om det och ofta utan att de själva ens vet om det. Den frågan har man i stort sett lämnat därhän. Det visar ett slags okänslighet för grundläggande medborgerliga rättigheter som är rätt häpnadsväckande.

Nej, man har sagt att man har upptäckt att det ute bland folket inte gör sig med kollektivanslutning — den har blivit en partipolitisk belastning i vissa grupper. Det är därför som man nu börjar diskutera ett avskaffande av kollektivanslutningen. Detta tycker jag är skrämmande. Det innebär att man ser det hela som en praktisk-taktisk fråga och inte som en principiell fråga, vilket den ju är, som tidigare talare så starkt har poängterat. Det rör sig om en djupt principiell fråga: rätten för den enskilde att själv få bestämma vilket politiskt parti som vederbörande skall tillhöra. I behandlingen under alla dessa år av den här frågan finns det också ett inslag av bollande fram och tillbaka. Jag har lyssnat till socialdemokratiska talare i tidigare debatter som sagt: Detta är egentligen inte partiets sak. Nej, det skall vara fackföreningarna själva som skall bestämma i den här frågan. Man har ibland närmast fått en känsla av att det socialdemokratiska partiet inte har vetat om att man haft så många kollektivanslutna medlemmar. Härvidlag har det nu skett en förändring. Vad som hände på LO kongressen var ju att — även om, som tidigare talare påpekat, många på LO-kongressen ville behålla kollektivanslutningen — man sade att partiet får avgöra den här frågan. Då plötsligt blev frågan en partifråga. Nu har socialdemokraterna som parti tvingats ta upp frågan åtminstone till diskussion, och det är ju ett framsteg. Det som har gjort att den här diskussionen kommit i gång är naturligtvis det lagförslag som centerpartiet har utarbetat, som lagrådet har granskat och godkänt, som moderaterna och folkpartiet har anslutit sig till och som Lars Werner någon gång i sommarvärmen också sade att han kunde tänka sig att ansluta sig till, om socialdemokraterna inte gjorde någonting på den här punkten. Men som vanligt när det gäller Lars Werner har hans hurtfriska uttalanden visat sig vara av noll och intet värde när det kom till kritan. Vänsterpartiet kommunisterna brukar också prata om medborgerliga frioch rättigheter ibland, men när det verkligen gäller kryper man in i den socialistiska fållan. Vi har alltså krävt en lag mot kollektivanslutning. Det är reservationens förslag i dag. Majoriteten i utskottet säger att en sådan lag skulle leda till negativa verkningar på det föreningsrättsliga området. Jag skulle gärna vilja fråga dem som talar för utskottet — Olle Svensson och Nils Berndtson: Vad är det för negativa verkningar man avser? Vad är det för negativt att man — när man nu tvingas ta till en lag — garanterar den enskilde medborgaren att få välja vilket politiskt parti man vill för sitt medlemskap? Det är ju något positivt — vi garanterar ytterligare en rättighet för den enskilde, nämligen att själv få ta ställning. Det kan inte vara till skada för föreningsrätten på något sätt. Det är en missuppfattning av saken som sådan. Nu har man från socialdemokratisk sida sagt — om än enligt min mening på helt irrelevanta grunder — att partistyrelsen skall föreslå kongressen att avskaffa kollektivanslutningen. Då kan man fråga sig: Varför en lagstiftning? Jo, jag tycker att av rent principiella skäl fyller en sådan lagstiftning en utomordentligt viktig uppgift i rättighetsskyddet i vårt land. Men till detta kommer — som tidigare talare varit inne på — att vi inte vet vad som blir den socialdemokratiska partikongressens beslut. Det sades visserligen att den socialdemokratiska partistyrelsen var enig i sin rekommendation, men det framgick i Aftonbladet bara några dagar efter beslutet att man inte alls var enig. Tre av ledamöterna i partistyrelsen hade reserverat sig till protokollet. Man vet alltså inte vilket beslut som kongressen kommer att fatta. Många framträdande socialdemokrater har i den allmänna debatten opponerat sig mot partistyrelsens beslut. Detta är det ena. Det andra är att man sagt att förändringen skall kunna vara klar till 1990 eller 1991. Då kan man verkligen fråga sig: Varför denna långa tidsutdräkt? Det kommer bl.a. ett val innan dess. Vad finns det för garantier för att socialdemokraterna — om valet skulle gå bra — inte återfaller i den gamla argumentationen? Över huvud taget kan jag inte förstå hur det skall behövas fyra fem år för att genomföra en så enkel sak som att bestämma att man tar emot som medlemmar endast enskilda som har visat att de vill bli medlemmar. Vad finns det för tekniska komplikationer? Vad är det för bekymmer som behöver redas ut, innan man tar ett så enligt min mening självklart beslut? Herr talman! Jag ber att få instämma i yrkandet om bifall till reservationen, som alltså innebär bifall till det lagförslag som centerpartiet lade fram redan 1984.

Herr talman! Jag har med uppmärksamhet lyssnat till debatten i dag för att söka registrera några nya tonfall efter många års känsloladdade meningsutbyten i den här frågan. Skäl har funnits för att hoppas på en lugnare atmosfär just denna gång. Som utskottet konstaterar har förslag om avskaffande av kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet av enskilda medlemmar framlagts. Ännu föreligger inte något förslag, sade Hans Nyhage. Det är alltså helt fel — det finns ett sådant förslag. Därför finns det inte heller någon anledning att stifta lag. Jag har inte riktigt kunnat upptäcka några gladare anleten hos de borgerliga, trots att ni från er utgångspunkt borde känna tillfredsställelse över vad ni väl betraktar som syndare som låtit sig omvändas. Tidigare vädjade ni till oss om att avskaffa kollektivanslutningen. Då vi nu förbereder beslut på nästa partikongress därom är åtminstone några av er surare än någonsin. Nog är väl det märkligt och måste uppfattas som att vad ni egentligen varit ute efter har varit något annat än omsorg om medlemsdemokratin och individens rättigheter? Hans Nyhage och andra har mer talat om pengar och anslag. Från utskottsmajoritetens sida håller vi fast vid principen att ett fritt statens sida. Lagrådet har visserligen accepterat det lagförslag som de borgerliga enade sig om i fjol och som de upprepat — Bertil Fiskesjö vill nu åt sig äran av det — men det vill jag se mot bakgrund av att förslaget inte innehåller några straffrättsliga sanktioner utan har civilrättslig karaktär. Jag vill emellertid påpeka att de principiella invändningarna därmed inte är avfärdade. Ni borgerliga har tassat in på områden där ni kommer i konflikt med själva andemeningen i regeringsformens regler om skydd för föreningsfriheten, nämligen att föreningarna utan inblandning från statsmakterna skall kunna fritt engagera sig i olika samhällsfrågor och fritt fatta beslut i egna angelägenheter. Jag vill i sammanhanget erinra de föregående talarna, med Bertil Fiskesjö i spetsen, om att de tillhör ett konstitutionsutskott och att de därför bör vara försiktiga med att hålla för gott att regeringsformen gillar allt det den uttryckligen inte förbjudit. Det principiellt betänkliga med lagstiftning på detta område åberopades i det förflutna även av borgerliga författningspolitiker. Regeringarna Fälldin 1, Ullsten och Fälldin 2 regerade det här landet i sex år. Under denna tid, då de borgerliga alltså hade majoritet i riksdagen, framlades inget förslag om lagstiftning. Redan 1973 uttalade folkpartiet och centern att kollektivanslutning inte borde förekomma men att frågan inte i första hand skulle lösas genom lagstiftning utan genom åtgärder från partiernas sida i form av opinionsbildning mot kollektivanslutningen. Jag minns också att Karl Boo och Per Ahlmark vidhöll denna uppfattning i den av Hjalmar Mehr ledda frioch rättighetsutredningen, som lade fram sitt betänkande hösten 1975. Jag kommer mycket väl ihåg det, eftersom jag själv deltog i kommittéarbetet. Moderaten Allan Hernelius blev ensam om att föreslå en bestämmelse mot kollektivanslutning i grundlagen. Under åren med borgerlig majoritet fullföljdes i riksdagsbesluten linjen att opinionsbildning till förmån för enskild anslutning till politiskt parti vore att föredra framför lagstiftning. Vidare framhölls att den debatt om kollektivanslutningens berättigande som hade förekommit bl.a. inom det socialdemokratiska partiet och den fackliga rörelsen gjorde att man hyste starka förhoppningar om att frågan kunde lösas. I det år 1978 framlagda betänkandet från rättighetsskyddsutredningen, i vilken utskottets nuvarande vice ordförande deltog, berördes över huvud taget inte frågan om kollektivanslutning till politiskt parti. I stället slog utredningen vakt om den grundlagsfästa föreningsfriheten. Den försiktighet när det gällde att lagstifta som visades från riksdagen fram till början av 1980-talet finns motiverad i grundlagberedningens betänkande. Där sägs att det är nödvändigt att visa stor varsamhet i fråga om lagreglering av organisationernas inre verksamhet, eftersom en sådan reglering skulle kunna försämra förutsättningarna för en fri åsiktsbildning. I betänkandet sades vidare: Uppstår otillfredsställande förhållanden, finge man i första hand lita till den offentliga debatten och kritiken. Offentlighetsprincipen blir här enligt utredningens redovisade uppfattning demokratins första hjälpmedel att korrigera sig själv. Endast om den offentliga insynen avskärmades eller kritiken stod maktlös inför obestridliga missförhållanden Prot. 1986/87:46 kunde ett lagstiftningsingripande berörande partiernas verksamhet te sig 10 december 1986 påkallat. Er fr RS AN ESS Ett konkret lagstiftningsförslag mot kollektivanslutning behandlades av utskottet hösten 1984. Det kom upp till behandling i kammaren i april förra året. I den gemensamma borgerliga reservationen förutsattes tvärsäkert att kollektivanslutningen skulle komma att finnas kvar till dess riksdagen vidtog lagstiftningsåtgärder. Så liten tilltro hade man övergått till att ha till den öppna debattens opinionsbildande effekt på besluten inom demokratiskt uppbyggda organisationer. Parallellt med denna aktivitet i riksdagen och med den offentliga debatten har det förekommit en beredningsoch beslutsprocess i frågorna om samverkan mellan den politiska och den fackliga delen av arbetarrörelsen, en förändringsprocess inom arbetarrörelsen själv. Denna har successivt redovisats inför konstitutionsutskottet av de socialdemokratiska partisekreterarna. Jag antar att det tyvärr är lika fåfängt för mig som för tidigare socialdemokratiska företrädare för utskottet att hos er borgerliga reservanter vinna förståelse för den historiska bakgrunden till kollektivanslutningen och för det faktum att kollektivanslutningen dröjt sig kvar i årtionde efter årtionde. Låt mig ändå göra ett försök i syfte att åstadkomma att vi inte alldeles skall behöva tala förbi varandra. Samhörigheten mellan fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet är ideologiskt betingad. Den växte fram som en historisk nödvändighet i slutet av 1800-talet. Man insåg att framstegstrons tretal frihet, jämlikhet och broderskap inte kunde förverkligas enbart via fackligt arbete. Folkstyrets olika organ framstod som viktiga instrument för att nå fram till ett rättvisare samhälle. Genom politisk-facklig samverkan fick vi allmän rösträtt, reglerad arbetstid och semester samt lagstiftning om arbetsmiljö och socialförsäkringar — för att nämna några viktiga riksdagsbeslut. Debatten på den senaste LO-kongressen visade stor medvetenhet hos en yngre facklig generation om att det är lika angeläget i dag som tidigare med samverkan mellan fackföreningsrörelsen och socialdemokratin. I den offensiv för rättvisa som socialdemokratiska partiet är mitt uppe i ställs inom nio ämnesområden krav på politiska beslut av stor betydelse för de anställda — det gäller bl.a. arbetstidsförkortning, förbättrad föräldraförsäkring och återställd kompensation inom delpensionen. Fackföreningsrörelsen ser angrepp mot facklig-politisk samverkan som uttryck för borgerliga politikers vilja att utöva förmynderi och skapa hot mot medlemmarnas frioch rättigheter. Det är inte att undra över att de fackligt aktiva efter sådana angrepp vill vidmakthålla och utbygga samverkan med socialdemokratin. Detta samarbete sker i olika former, inom olika förbund och i olika delar av landet. Jag kommer själv från ett starkt industrialiserat län med en procentuellt hög kollektiv anslutning. Den är historiskt betingad och går tillbaka till år 1905, då partidistriktet i Sörmland bildades och då man lyckades placera en av de första kroppsarbetarna, smeden E. C. Kropp, här i riksdagen. Eskilstunas metallarbetare har under alla år kollektivt stått kvar i partiet. 1 Jag är övertygad om att det har berott på en djupt upplevd samhörighet med den politiska grenen av arbetarrörelsen. Medlemmarna har sett syftet med kollektivanslutningen vara att ge dem möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i en för dem positiv riktning. Det fackligt-politiska samarbetet bygger på att ensam sällan är stark i den fackliga och politiska kampen och att starka fackliga och politiska organisationer utgör en viktig förutsättning även för löntagarnas individuella frihet. Men trots allt vad jag här har sagt vore det fel att påstå att kollektivanslutningen i dag är obestridd i arbetarrörelsens egen debatt som en tidsenlig form för medlemskap i det socialdemokratiska partiet. I stället har, som jag ju påpekat, inletts en process i omprövande riktning, som nu i år har utmynnat i partistyrelsens enhälliga förslag om individuell anslutning, att man skall i stadgarna enbart öppna möjligheter för individuell anslutning av enskild person till arbetarpartiet socialdemokraterna.

Då det socialdemokratiska partiet står inför detta beslut efter en lång historisk utveckling, är det märkligt att de borgerliga partierna framhärdar i sina krav på lagstiftning. Särskilt gäller detta folkpartiet och centern, som tidigare har visat medvetenhet om att det föreligger starka principiella skäl att undvika lagreglering på föreningsrättens område. Nu kräver man lagstiftning i oträngt mål och rent av, som framgår av reservationen, som en preventiv åtgärd. Det är uttryck för en förvånansvärd principlöshet i klar strid mot andemeningen i regeringsformens regler om skydd för föreningsfriheten. Det är glädjande om riksdagsmajoriteten, som det nu ser ut, motsätter sig en sådan klåfingrighet från statsmakternas sida. Det socialdemokratiska partiet ges därigenom möjligheter att under den tid det behöver förändra sina stadgar och sin beslutsstruktur. Jag vill starkt understryka att slutresultatet av beslutsprocessen inte får bli någon försvagning av det fackligt-politiska samarbetet. Att förslaget om avskaffande av kollektivanslutningen kunnat läggas fram beror på att enighet förelegat om att man, då den historiskt betingade ordningen för samarbetet upphör efter 90 år, måste skaffa garantier för en utbyggd samverkan av annat slag mellan arbetarrörelsens politiska och fackliga del.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

Herr talman! Olle Svensson anser att vi på den borgerliga sidan bör känna tillfredsställelse över att den socialdemokratiske syndaren tydligen nu bättrat sig. Men hur skall man kunna känna tillfredsställelse över en sådan hantering av denna fråga som socialdemokraterna tillåter sig? I stället för att direkt avskaffa denna kränkande anslutningsform, som inte hör hemma i en demokrati, kommer man med krystade bortförklaringar om att ett mångårigt. Prot. 1986/87:46 utredningsarbete krävs. 10 december 1986 Känns det inte besvärande, Olle Svensson, att ha så liten tilltro till. Za GT rörelsens förmåga att kunna klara av en så enkel sak som denna? Känns det inte besvärande att inte tilltro medlemmarna en sådan angelägen vilja att tillhöra partiet att de direkt kan bli medlemmar på frivillighetens väg? Jag hävdar med bestämdhet att risken är uppenbar för att ett eventuellt kongressbeslut nästa år rivs upp, om socialdemokraterna får egen majoritet i riksdagen efter 1988 års val. Och jag vidhåller att miljonerna från de kollektivanslutna medlemmarnas avgifter spelar en mycket stor roll för det socialdemokratiska partiets hängivna försvar av anslutningsformen. Slutligen konstaterar jag att Olle Svensson bekräftar att vi moderater alltid konsekvent hävdat att kollektivanslutningen skall avskaffas.
Herr talman! Olle Svensson efterlyser nya tonfall i den här debatten, och det kan kanske vara befogat. För oss är det emellertid en nyhet i den här debatten att socialdemokratiska partiet i partistyrelsen har beslutat föreslå upphävande av den kollektiva anslutningsformen till partiet. Jag vill fråga: Har det hänt förr att partikongresser gått emot beslut av partistyrelsen? Den långa avvecklingsperiod som nu är skisserad är i varje fall värd att kritisera. Socialdemokraterna talar alltid om — och det gör nu också Olle Svensson — organisationers frihet. I detta sammanhang är det först nu som man talar något litet om enskilda människors frihet. Vid Bo Toressons besök i konstitutionsutskottet ställde jag denna fråga till honom: Har Bo Toresson ingen förståelse för enskilda människors rätt att slippa bli medlemmar i ett visst parti grundat på beslut av en grupp? Jag tycker att en god demokrat bör kunna ge oss ett klart besked på den punkten. Då svarade Bo Toresson: Svaret är ja. Vi har förståelse för den synpunkten. Det är bakgrunden till partistyrelsens beslut. Det är alltså först nu som förståelsen för enskilda människors synpunkter i den här frågan har växt sig så stark att man kan verbalisera den. Vi har hela tiden tyckt att fri opinionsbildning i den här frågan är att föredra. Men tyvärr är det så att om inte hot om lagstiftning hade förelegat, så hade säkerligen inte en viss rörelse i dag varit på gång inom det socialdemokratiska partiet. Jag vill påminna om partikongressen för två år sedan som hyllade den kollektiva anslutningsformen. Tongångarna är något annorlunda nu, det skall medges. En dörr har ställts på glänt, men vår erfarenhet och vår besvikelse är av den arten att vi anser det nödvändigt att fullfölja lagstiftningsförslaget för att inte socialdemokratin skall återfalla i en än mer utdragen avvecklingsperiod än de fyra år som nu skymtar. Det är otroligt lång tid man vill ha på sig för avveckling av den kollektivanslutning som vi har kritiserat under många år — med all rätt.
Herr talman! Jag vill börja med att ge Olle Svensson ett erkännande, när han ironiserar Över att vi inte tidigare har gått in för lagstiftning. Han har all rätt att ironisera, för det var naturligtvis ett stort misstag att vi inte redan från 13 början otvetydigt krävde lagstiftning mot detta principiellt högst betänkliga oskick som socialdemokraterna har ägnat sig åt så länge. Vi var naiva nog att inbilla oss att socialdemokraterna skulle ta hänsyn till de uttalanden som riksdagen fattat beslut om med stor majoritet år efter år. Vi borde naturligtvis snabbt ha kunnat konstatera redan efter första året, då socialdemokraterna blankt struntade i vad riksdagen hade beslutat, att detta inte var någon väg att fortsätta på. Jag kan alltså hålla med Olle Svensson om att han där har en poäng. Vi vaknade för sent i den här frågan, och vi har agerat för tamt. Det är först nu sedan centern lade fram sitt lagförslag och fick det lagrådsgranskat som det har blivit någon rörelse i rörelsen i den här frågan. Det visar en grundläggande attityd inom socialdemokratin: man bryr sig inte om riksdagens beslut förrän risken finns att det kommer en tvingande lag. Detta förhållande illustreras ju också av att Olle Svensson inte med ett ord berörde principfrågan. Han gjorde en exposé över gångna tider, och det må han ha rätt att göra, men det har inte med denna debatt att göra. Det är ju en principfråga som det gäller. Det skulle vara mycket intressant att någon gång i något sammanhang få höra en socialdemokrat erkänna att det här gäller grundläggande politiska och demokratiska rättigheter och en mycket viktig integritetsfråga. Just det förhållandet att man över huvud taget inte tycks fatta detta gör att det blir angeläget med en lag som skyddar dessa rättigheter för den enskilde individen. Jag förstår fortfarande inte på vilka grunder Olle Svensson och även andra kan säga att en lag som skyddar den enskilde individens rättigheter är ett intrång i föreningsrätten. Om så skulle vara, vilket skall gå före, Olle Svensson?

Herr talman! Först bara ett besked: Jag berörde ju den principiella frågan om den enskildes rätt att själv avgöra. Jag beskrev den inställning som många yngre medlemmar av partiet i dag har, nämligen att det borde införas ett system som undanröjde varje tvivel om att den enskilde själv har avgörandet i sin hand huruvida han skall vara ansluten till visst parti. Det var en viktig synpunkt i den debatt som har förts. Men vad som förvånar mig i Bertil Fiskesjös anförande, men inte i Hans Nyhages, är att Bertil Fiskesjö nu betraktar det som en naivitet att folkpartiet och centern visat tveksamhet när det gällt att ingripa med lagstiftning inom ett område där de fria organisationerna verkar. Så här sade centerns företrädare Sven-Erik Nordin den 19 november 1980: ”——— det finns en rågång mellan vår uppfattning och moderaternas om hur den här frågan skall lösas. Som jag sade inledningsvis vill moderaterna lagstifta mot kollektivanslutningen. Det vill med andra ord säga att vi skall i princip föreskriva regler för hur enskilda organisationer ordnar sitt inre liv. Jag undrar om moderaterna har tänkt igenom den här frågan ordentligt, för vi kan inte se frågan isolerad från andra föreningsoch organisationsfrågor.” Sven-Erik Nordin framhöll i ett annat sammanhang på samma tema att organisationerna ”bär upp vår svenska demokrati. Just deras frihet att forma sitt inre liv är grunden för deras betydelse. Varje försök att genom lag reglera — Prot. 1986/87:46 partiernas inre liv måste därför avvisas.” 10 december 1986 Nu anses alltså den inställningen vara naiv. Bertil Fiskesjö har varit ordförande i konstitutionsutskottet. Jag är verkligt förvånad över denna principlöshet i hans resonemang. Lägg dessutom märke till att det i dag, när det är klarlagt att ett förslag om avskaffande av kollektivanslutningen har lagts fram, trots detta i reservationen framförs ett förslag om bibehållande av kravet på lagstiftning. Det föreslås alltså i reservationen att man även om kollektivanslutningen avskaffas skall ha kvar denna reglering på organisationsområdet, nämligen som en beredskapsåtgärd. Det är enligt min uppfattning klåfingrigt och principvidrigt.

Herr talman! Nu tangerade Olle Svensson något litet den principiella frågan. Han sade nämligen att denna fråga bland många yngre personer uppfattas som en principfråga. Han sade ingenting om vad han tyckeri frågan och ingenting om vad det socialdemokratiska partiet möjligen kan tycka i denna viktiga principfråga, och det är det väsentliga i detta sammanhang. Anser man att det är en viktig principiell fråga att låta den enskilde medborgaren själv bestämma i vilket parti han eller hon skall vara medlem, eller anser man det inte? Menar man att det är något som den socialdemokratiska partistyrelsen skall besluta om eller något som 20 personer församlade på ett fackligt möte skall besluta om för tusentals människor? Hur ser Olle Svensson och det socialdemokratiska partiet på denna grundläggande principiella fråga? Jag förstår vidare att Olle Svensson sög på den karamell som jag gav honom, och det tycker jag att han kan få göra. Det har naturligtvis varit naivt av oss att tro att den mäktiga socialdemokratiska partiapparaten skulle bry sig ett skvatt om uttalanden som vi antar med majoritet här i riksdagen, om dessa på något sätt skulle missgynna det socialdemokratiska partiet. Man begriper inom det socialdemokratiska partiet inte det språket, och detta är orsaken till att vi varit tvungna att gå vidare med kravet på lagstiftning. Det var i det sammanhanget som jag sade att vi hade varit naiva. Sedan frågade Olle Svensson: Till vad skall vi i grundlagen ha en garanti för en mänsklig rättighet, om det inte längre föreligger något brott emot den? Men sådana garantier har vi när det gäller mängder av rättigheter. Vi har i regeringsformen ett helt kapitel med sådana. Jag kunde räkna upp den ena rättigheten efter den andra som vi naturligtvis inte tror att samhället skall förbryta sig emot dagligdags. Vi har dem som en garanti för att man inte skall börja tafsa på dessa rättigheter. Menar Olle Svensson att vi skall avskaffa frioch rättighetskapitlet i grundlagen bara därför att vi i regel inte bryter mot de bestämmelser som finns i detta? Det är i så fall en ny ordning för att grundlagsmässigt reglera frioch rättigheter. Kravet på lagstiftning är således enligt min mening väl berättigat.

Herr talman! Med anledning av debatten om organisationers frihet anser vi från folkpartiets sida självfallet att de liberala och demokratiska friheterna ger människor rätt att delta i organisationsliv och att bilda opinion för de åsikter de har gemensamma med andra. Förekomsten av fackföreningar och folkrörelser är en omistlig del av vårt samhälle. Den bidrar till mångfalden, ger röst åt människor som annars skulle ha svårt att göra sig hörda och skolar också kommande generationer. Vi liberaler, som ofta har våra rötter i folkrörelser, vill att starka och aktiva organisationer skall finnas och av och till måste värnas. Men det finns också konflikter på detta område. Särintressen kan hämma och försvåra hävdandet av medborgarnas gemensamma intressen såsom dessa kommer till uttryck i de allmänna valen. Därför har vi från folkpartiets sida angripit de korporativistiska tendenser som kan skönjas i vårt samhälle. Allmänintresset måste alltid vara överordnat särintresset för att politiken inte skall förvandlas till ett förhandlingsspel mellan olika särintressen. Starka organisationer kan vidare komma i konflikt inte bara med allmänintresset. Trots att organisationerna i sig vilar på demokratiska frioch rättigheter kan en konflikt uppstå mellan deras agerande och andra individuella frioch rättigheter, och kollektivanslutningen är ett exempel på detta. I denna konflikt måste, hävdar vi från folkpartiets sida, individens rättigheter vara överordnade kollektivets. Denna rätt har socialdemokratiska partiet trampat på i tillräckligt många år. Vi har väntat att någonting skulle ske, men det har dröjt. Lagförslaget har tvingat fram åtgärder inom det socialdemokratiska partiet. Jag tror att det är angeläget att fortsätta denna press, och därför framförs lagförslaget.
Herr talman! Än en gång konstaterar jag att Olle Svensson understryker moderata samlingspartiets konsekventa handlande i denna fråga genom åren. Men jag konstaterar också att Olle Svensson lika konsekvent undviker att ge en reell förklaring till att socialdemokraterna inte avvecklar kollektivanslutningen före 1988 års val. Det dröjsmålet inger onekligen, herr talman, stora farhågor.

Herr talman! Den här debatten har utvecklat sig på ett mycket intressant sätt. Det är alldeles riktigt att här finns en avvägning av olika intressen. Den har spelat en stor roll i socialdemokratins beredningsoch beslutsprocess på det här området. I den processen har vi nu kommit fram till att enhälligt från partistyrelsen — jag deltog själv i partistyrelsemötet — lägga fram ett förslag om avskaffande av kollektivanslutning av enskild medlem till arbetarpartiet socialdemokraterna, att slopa den bestämmelsen i partistadgan. I det läget fullföljer moderaterna kravet på lagstiftning. Det är tydligt att de vill gå längre när det gäller att angripa föreningsrätten. Det har framgått av tidigare motioner, och det är alltså fullt konsekvent. Men då måste väl Bertil Fiskesjö medge att det är trist att centern, som i grundlagberedningen sade att det är nödvändigt att visa stor varsamhet i fråga om lagreglering av organisationernas inre verksamhet, inte är beredd att avvakta socialdemo Prot. 1986/87:46 kratins handläggning av den här frågan. Jag tycker att det är mycket 10 december 1986 egendomligt. Det innebär ju att man trampar in på ett område som awisadess ZIG HN också av frioch rättighetsutredningen, när den tog ställning till det kapitel i RF som berör frioch rättigheter. Förslaget att vi skulle föra in en bestämmelse om förbud mot kollektivanslutning avvisades då. Ni vill nu alltså föra in en lag som är tvivelaktig utifrån kravet att man inte skall reglera på områden där de fria organisationerna verkar. Jag tycker att debattens slutsats är självklar: Riksdagen bör avvisa lagförslaget. Därmed kan vi komma in i en diskussion av dessa svåra avvägningsfrågor i en lugnare atmosfär än tidigare. Det borde ha uttryckts större tillfredsställelse över detta även från de borgerliga talarna.

Herr talman! Systemet med kollektivanslutning av fackföreningsmedlemmar till det socialdemokratiska partiet uppstod i arbetarrörelsens tidiga skede. Det var då ett uttryck för samverkan mellan arbetarrörelsens fackliga och politiska grenar. Men kollektivanslutningen har varit omdiskuterad och omstridd inom arbetarrörelsen praktiskt taget från början. Åtskilliga fackliga möten har ägnats åt denna fråga. På arbetsplatserna har diskussionerna varit livliga. Av pressdebatten kan man förledas tro att kollektivanslutningens vara eller inte vara blivit en stridsfråga först när borgerliga partier krävt lagstiftning. Kommunisterna har genom årtiondena bekämpat denna form av medlemsanslutning till politiskt parti, men vi har inte krävt lagstiftning mot kollektivanslutningen utan i stället ansett att arbetarrörelsen själv borde avskaffa den. En anslutningsform där människor blir medlemmar i ett politiskt parti genom andras beslut är stötande och oacceptabel. Vi har samtidigt hävdat uppfattningen att samverkan mellan den fackliga rörelsen och arbetarrörelsens politiska partier är nödvändig, men att denna samverkan skall grundas på självständiga organisationer och på att partierna för en politik som svarar mot fackföreningsfolkets intressen. Även om kollektivanslutningen kan förklaras historiskt, så är den inte berättigad i dag. Den har blivit en belastning och till skada för en naturlig samverkan inom arbetarrörelsen, en kvarnsten om halsen, som LO-ordföranden Stig Malm uttryckt saken. Nu verkar det emellertid som om denna form för anslutning till det socialdemokratiska partiet snart bara är historia. Den socialdemokratiska partistyrelsens förslag till nästa partikongress innebär att medlemskap skall grundas på enskild anslutning. Därmed kommer socialdemokraterna att rekrytera medlemmar på samma sätt som andra partier. Förslaget svarar mot allt starkare stämningar inom arbetarrörelsen, men också mot riksdagens upprepade uttalanden att kollektivanslutningen bör avskaffas av det parti som tillämpar denna form. Det kan beklagas att det gått så långsamt att komma fram till detta beslut. Det verkar som om vissa partistrateger funnit denna form så bekväm att man 17 slagit dövörat till mot krav på avskaffande av kollektivanslutningen. Det har behövts att stora fackliga organisationer lämnat kollektivanslutningen. Det har behövts klarspråk från LO-ordföranden. Det har behövts klara signaler från vpk om att tålamodet kan ta slut och att en lagstiftning kan bli följden om inget görs, för att socialdemokraterna äntligen skulle fatta ett naturligt beslut. I detta sammanhang vill jag gärna, herr talman, säga till herrar Nyhage, Stensson och Fiskesjö att ni nog får bestämma er när det gäller vpk:s politik. Ni hävdar dels att vpk och Lars Werner med sina uttalanden har framtvingat socialdemokraternas reträtt, dels att vårt motstånd mot kollektivanslutningen är munnens bekännelse, när vi inte kräver lagstiftning i dag efter att — enligt er egen mening — ha framtvingat denna reträtt. Dessa båda ståndpunkter går faktiskt inte ihop. Ni får bestämma er! Kommunisternas kamp mot kollektivanslutningen är av mycket äldre datum än er. Det finns en del saker som kanske bör uppmärksammas i detta sammanhang. När socialdemokraterna nu söker nya samarbetsformer, som Olle Svensson talat om, vill de tydligen fortfarande hänga kvar vid konstlade former. Vad dens.k. organisationsanslutningen innebär är något oklart. Det skulle vara olyckligt om man skapar intryck av att vilja krångla till det samtidigt som man går in för enskilt medlemskap. Det kan bli nya ”kvarnstenar”! När jag läser den socialdemokratiska tidskriften Aktuellt i politiken, frågar jag mig om vissa ännu inte förstått den sakligt djupa innebörden i kritiken. Är socialdemokraterna i färd med att bygga upp ett nytt system, som redan från början kommer att vålla stark kritik? Det finns några grundläggande fakta som både socialdemokraterna och de fackliga ledningarna bör beakta för att inte komma fel. Exempelvis: Den höga organisationsgraden inom LO-området gör att bland fackföreningsmedlemmarna finns ett stort antal som inte sympatiserar med det hittills dominerande arbetarpartiet. Det är dessutom så att det i praktiken finns endast ett alternativ för facklig organisering inom ett yrkesområde. Fackföreningsrörelse och politiska partier har olika uppgifter. Partierna har sina program medan fackföreningsrörelsen skall organisera alla, oavsett partipolitiska sympatier. Det finns också en strävan att skapa en bredare löntagarfront omfattande både arbetare och tjänstemän. Även detta kan motverkas genom konstlade bindningar av fackföreningar till politiska partier. Fackliga organisationer anslutna till det socialdemokratiska partiet innebär en fara för LO och dess förbund. En sådan ordning motverkar uppgiften för fackliga organisationer att samla alla arbetande oavsett partipolitisk hemvist. Det finns skäl att varna för åtgärder som skapar nya problem inom arbetarrörelsen. Om man befriar sig från en kvarnsten, bör man inte hänga dit en ny om halsen. Tänk på det, Olle Svensson och andra. Kärnfrågan måste vara att stödet till politiska partier från fackliga organisationer vinns genom att det förs en politik, som svarar mot fackför Prot. 1986/87:46 eningsmedlemmarnas intressen. Då blir också samverkan aktiv och en 10 december 1986 utmaning som vitaliserar hela arbetarrörelsen. Då behövs inga speciella ZOO —- anordningar för den saken. Kollektivanslutningen har blivit en följetong också här i riksdagen. Det är snart 15 år sedan jag första gången deltog i en debatt i frågan. Moderaterna har hela tiden krävt lagstiftning. Centerpartiet och folkpartiet intog länge, i likhet med vpk, en kritisk hållning till detta krav. Därför blev också riksdagens beslut kritiska uttalanden mot kollektivanslutningen och uppmaningar till det parti som tillämpar den formen av anslutning att vidta åtgärder för att avskaffa den. Det är inte i första hand genom lagstiftning frågan skall lösas utan genom åtgärder från partiernas egen sida, har det sagts i åtskilliga riksdagsuttalanden. Tveksamheten mot att lagstifta i frågan har varit välgrundad. Vi har ofta framfört åsikten att organisationernas frihet inte bör inskränkas av staten. Självständiga organisationer är av stort värde. En lagstiftning mot olika företeelser inom organisationerna kan få vittgående och svåröverskådliga konsekvenser. Lagstiftning bör därför vara den sista utvägen för att komma till rätta med olika missförhållanden. En självsanering av organisationerna själva är den bästa vägen. Den socialdemokratiska attityden att så länge nonchalera opinionen och riksdagens uttalanden gav naturligtvis näring åt lagstiftningskraven. För allt fler, även bland dem som var kritiska till lagstiftning, började lagstiftning framstå som enda möjliga vägen att bli av med kollektivanslutningen. Vi från vpk har i debatten lagt stort ansvar på socialdemokraterna för att frågan skall kunna lösas på ett för arbetarrörelsen tillfredsställande sätt. Socialdemokraterna måste visa en klar vilja att vidta åtgärder för att slopa kollektivanslutningen. De beslut som nu fattats för att avskaffa kollektivanslutningen noteras därför med tillfredsställelse. Vad riksdagen begärt kan nu förverkligas. De borgerliga partierna kräver ändå lagstiftning. Varför? De åberopar att riksdagens uttalanden inte medfört någon betydelsefull förändring. Tidigare kan detta ha haft giltighet, men nu har ändå steg tagits mot den självsanering som riksdagen begärt. Då säger reservanterna att lagstiftning kommit att framstå som den enda framkomliga vägen. Det finns inga garantier för att den socialdemokratiska partikongressen går på partistyrelsens förslag om enskild anslutning, säger reservanterna vidare. Vi bör dock utgå från att förslag föreläggs kongressen om ett avskaffande av kollektivanslutningen. Skulle beslutet bli ett annat kommer naturligtvis frågan i ett nytt läge, men detta kan inte utgöra motiv för att i dag lagstifta. Motionsrätt finns ju redan i januari 1988. Den socialdemokratiska partistyrelsens förslag innebär att kollektivanslutningen kommer att vara helt avskaffad först 1991, säger reservanterna. Även vi har haft synpunkter på tiden, men partisekreterare Bo Toressons förklaringar inför utskottet bör inte helt underkännas. Omställningen tar tydligen viss tid. Det är möjligt att vi i vpk är något mer tålmodiga än de borgerliga partierna. Vi har ändå i 70 år, så länge vårt parti har existerat, slagits mot kollektivanslutningen — de borgerliga har upptäckt frågan först ett 19 halvt sekel senare! I varje fall kan inte den angivna tidsplanen vara motiv för att lagstifta. Avgörande måste vara att kollektivanslutningen upphör. Som ytterligare ett skäl för lagstiftning anförs i reservationen, att även om kollektivanslutningen upphör om några år kan en lagstiftning vara motiverad för att förhindra att samma företeelse återkommer i framtiden. Om kollektivanslutningen nu avskaffas torde det vara för all framtid. Att stifta lag för att förhindra en upprepning av en företeelse som överlevt sig själv verkar något långsökt. I mitt särskilda yttrande till utskottsbetänkandet har jag betecknat det som anmärkningsvärt att de partier som i likhet med vpk länge intog en kritisk hållning till lagstiftning — dvs. centern och folkpartiet — i det nya läge som nu uppstått fortfarande kräver lagstiftning. Om syftet varit att bli av med kollektivanslutningen kan vi nu se resultatet av dessa strävanden. Det bör vara avgörande. Låt mig slutligen, herr talman, erinra om vad vpk tidigare anfört, nämligen att kollektivanslutning av medlemmar till politiskt parti inte är principiellt försvarbar och strider mot demokratiska principer. Vi har också stått för uppfattningen att det i första hand är genom opinionsbildning som det parti som tillämpar denna kollektivanslutning bör förmås att avskaffa den, så att som partimedlemmar registreras endast de som individuellt begär inträde i partiet. I denna opinionsbildning har vi aktivt deltagit genom årtiondena. Resultaten kan nu skönjas. Vi har emellertid också klart markerat behovet av samverkan mellan fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsens partier — därvidlag skiljer sig vår uppfattning klart från de borgerligas synsätt. Förutsättningar har nu skapats för att nödvändig samverkan kan utvecklas och stärkas på naturlig grundval.
Herr talman! Jo, Nils Berndtson, våra uttalanden om vpk:s roll i det här sammanhanget går verkligen ihop! Det behövdes bara ett uttalande från den socialdemokratiska partistyrelsen — om vilket vi inte har minsta garanti för att det kommer att förverkligas — för att vpk skulle underordna sig och de facto garantera att kollektivanslutningen finns kvar tills vidare. Mer angelägen är således inte denna fråga för vpk. Möjligheterna finns ju just i dag, herr talman, att se till att kollektivanslutningen per omgående försvinner. Vpk har chansen att verkligen visa att de menar allvar med det de säger. Dess värre tyder allt på att vpk inte tänker ta den chansen. Vpk har möjlighet att bli historiskt i dag, Nils Berndtson, genom att medverka till att ett i högsta grad demokratiskt beslut fattas.
Herr talman! Hans Nyhage säger att det bara är ett uttalande som vi har att grunda vårt ställningstagande på. Ja, men det är ett uttalande som ligger helt i linje med vad riksdagen vid upprepade tillfällen har begärt, nämligen en klar viljeyttring från det socialdemokratiska partiet att det är berett att ta steg för att avskaffa kollektivanslutningen. Det vore märkligt om vi då inte skulle ta fasta på detta förhållande och avstå från lagstiftningskravet som ändå rests med stor tveksamhet av alla utom av moderaterna. Moderaterna har kanske Prot. 1986/87:46 mer långtgående syften. De är de enda som hela tiden krävt lagstiftning. 10 december 1986 Låt mig erinra om att 1977, då de borgerliga hade majoritet i riksdagen, JA tja og avvisades det moderata lagstiftningskravet med hänvisning till den debatt som då fördes inom det socialdemokratiska partiet och den fackliga rörelsen — märk väl, den debatt som fördes. Då skrev den borgerliga utskottsmajoriteten att utskottet hyste starka förhoppningar att frågan kunde komma att lösas inom en snar framtid. Och nu har vi ju kommit ännu längre än till en debatt. Nu föreligger ändå ett förslag som kan innebära att kollektivanslutningen äntligen avskaffas. Jag måste också säga några ord med anledning av att de borgerliga slår sig för bröstet och talar om sin kamp. Hans Nyhage talar om att vpk skulle kunna bli historiskt. Vpk har sin historia när det gäller att bekämpa kollektivanslutningen. Jag antydde detta i mitt anförande. Låt mig helt stillsamt säga till Hans Nyhage att jag bekämpade denna form för medlemsanslutning redan för mer än 40 år sedan på arbetsplatser och i fackföreningar. Jag har deltagit i arbetet att skapa opinion mot kollektivanslutningen. Därför ser jag med tillfredsställelse att detta arbete nu tycks ge resultat.
Herr talman! Visst har vpk sin historia när det gäller kollektivanslutningen, men särskilt ärofull är den ju inte. Riksdagen har inte uttalat sig för att kollektivanslutningen skulle avskaffas någon gång på 1990-talet. Riksdagen har uttalat sig för att den skall avskaffas fortast möjligt. Det behövs sannerligen inte några fyra, eller snarare 15, år av utredningsarbete för att klara en så enkel sak som denna. Vi har nu alltså möjlighet att se till att kollektivanslutningen försvinner i stort sett per omgående. Kommunisterna har möjlighet att medverka därtill. Gör det, Nils Berndtson!